Herr talman! Om jag verkade irriterad, måste detta bero på ett missförstånd för det är jag aldrig, men jag kanske var litet hes. Jag har aldrig ifrågasatt riksdagens grundlagsenliga rätt att göra vad som helst, och om riksdagen utnyttjar sin grundlagsenliga rätt till att höja anslag utan att ta hänsyn till samhällsekonomin, är det naturligtvis fortfarande riksdagens grundlagsenliga rätt. Vi behöver inte diskutera det, herr Krönmark. Jag var med i konstitutionsutskottet, när jag började mina läroår i riksdagen, så det där känner jag till. Archimedes hade större problem än jag, så jag tycker inte att vi skall dra in honom i detta sammanhang. Nu säger herr Krönmark: Vore det inte roligt att kunna säga till FN:s miljövårdskonferens att miljövårdsintresset i det här huset är så stort att jag fick 5 miljoner mer än vad jag begärt? Men det får jag ju inte av herr Krönmark, för herr Krönmark skröt ju med att han minskat fem miljoner av det anslag jag hade tänkt använda till att rusta upp gamla industrier och förbättra miljön. Jag vågar påstå att de fem miljoner som herr Krönmark tänker ”knycka” från det anslag, som jag tänkt använda för att rusta upp de gamla industrier som smutsar ner våra vattendrag och vår luft, gör mycket större nytta där än vad de gör för forskningen. Det är inte en besparing herr Krönmark föreslår, utan en omfördelning. Därför är fortfarande medlemskapet i besparingsutredningen olämpligt, för där är det en besparing och inte en omfördelning det är fråga om. Både när jag presenterade partiets förslag till miljöprogram och här i riksdagen ansåg jag mig ha rätt att tala om att visst måste vi satsa på forskning, och visst kommer vi att satsa mer på forskning, men man får inte envetet göra gällande att den enda miljöforskning som äger rum här i landet är den som naturvårdsverkets forskningsråd bedriver. Jag har med kalla siffror bevisat att det inte är de 13 miljonerna det är fråga om utan det är 40 miljoner kronor. Vi skall fortsätta denna ökning, vi skall fortsätta att bygga ut miljöforskningen, men vi måste samordna den, så att vi vinner ut mer av den. Till herr Hansson i Skegrie vill jag bara säga att det är alldeles klart att vi tvingas i kanslihuset att prioritera. Det vet ju herr Hansson i Skegrie, som själv har suttit där och prioriterat. Det är klart att vi kan ta fel — jag vill inte ifrågasätta något annat. Jag har inte sagt att alla motioner som väcks är hundraprocentigt felaktiga. Man kan naturligtvis diskutera en mycket lägre procent; jag är beredd att göra det, herr Hansson i Skegrie. Vad jag vill tillbakavisa är det intryck herr Hansson i Skegrie vill ge att vi minskar anslaget till miljövårdsforskningen. Han talar hela tiden om detta, men det är ju inte alls fråga om någon minskning, utan det är fråga 47 om att höja anslaget till miljövårdsforskningen med ungefär 10—12 procent i år. Det gäller detta och övriga anslag, och det är samma höjning som vi hade i fjol. Det är alltså inte fråga om att minska utan om att öka i något långsammare takt än vad majoriteten i utskottet hade föreslagit. Herr talman! Beträffande Östersjöforskningen vill jag bara säga att man inte skall försöka ge intryck av att vår Östersjöforskning är otillfredsställande. Jag rekommenderar kammarens ledamöter att läsa den rapport som har lämnats av naturvårdsverket, The Baltic, Current Swedish Research, där man redovisar 225 projekt. Är det en forskning som tål att tas fram i ljuset som ett bevis på att vi verkligen gör någonting på forskningens område! Man skall inte stå och säga att vi gör alldeles för litet på Östersjöforskningens område, när vi gör väldigt mycket, mer än de andra länderna kring Östersjön. Och vi kommer att intensifiera forskningen i Östersjön genom våra egna insatser och genom samarbete med de andra Östersjöstaterna.
Herr talman! Den uppräkning som herr statsrådet gör i detta fall kommer i huvudsak att behövas för att kompensera automatiska utgiftsökningar i form av ökade löner, större kostnader för resor och ökade kostnader för materiel. Det blir sannolikt inte någonting över av det beloppet för att ytterligare vidga forskningen eller fullfölja ens pågående forskningsobjekt.
Herr talman! Det är på det sättet, herr Hansson i Skegrie, att dessa forskningsprojekt inte pågår för evigt. De måste ta slut, och varje gång ett forskningsprojekt är färdigt får man resurser att fortsätta med nya. Det är alltså att ge en alldeles felaktig bild om man säger att vi nu inte kan göra någonting och inte ta oss an någon ny forskning. Det är det ena. Det andra är att det inte bara är naturvårdsverkets anslag som går till forskning utan också andra anslag, och det betyder en total ökning av resurserna för forskning.
Herr talman! Efter jordbruksministerns anförande är det kanske i och för sig inte så mycket att tillägga. Utskottets ärade ordförande och även herr Takman, herr Krönmark och fru Anér har dock i anföranden mot jordbruksministern åberopat att det knappast är till fyllest med de pengar som finns och att det därmed skulle bli avbrott i forskningen. Jordbruksministern har ju så tydligt klargjort att dessa pengar som anslagits räcker, att jag inte skulle behöva säga mer. Jag vill emellertid gärna understryka vad herr Krönmark sade, att det måste ske en bedömning av angelägenhetsgraden i fortsättningen. Man kan nog spara en hel del pengar; jag vågar väl säga att det finns forskning som i och för sig kanske inte är så angelägen. Vi vet alla att forskning kostar pengar, och de här utgifterna måste betalas. Herr Krönmark har engagerat sig för besparingslinjen och jag lyckönskar honom. Det är bara beklagligt att inte besparingstanken kunde sträcka sig så långt att den täckte in även dessa 5 380 000 kronor. Jag tror det hade varit angeläget. Jag har en lista i min hand — jag skall inte åberopa den, men den visar hur mycket vi skulle få betala utöver vad Kungl. Maj:t har föreslagit om vi skulle bifalla förslagen i de motioner som väckts av samtliga borgerliga partier och kommunisterna. Då går det inte att sedan gå ut och försöka tala om att det är socialdemokraterna som höjer skatterna. Skall vi ge efter för dessa yrkanden är vi ute på hal is. Svenska folket bör i stället egentligen vara glada över att ha oss som säger nej till dessa motioner för i annat fall kommer vi att få höja skatterna ännu mer.
Herr talman! Jag måste något kommentera herr Mossbergers kommentarer här. Han säger att om vi hade bifallit de här yrkandena från oppositionspartierna, skulle utgifterna ha blivit mycket högre och skatterna blivit högre. Herr Mossberger framställde det socialdemokratiska partiet såsom ett lågskatteparti, vilket ju hela svenska folket vet är alldeles felaktigt. Jag har bara anledning att tala för mitt eget parti. Vi har alltså, herr Mossberger, i år lagt fram besparingsmotioner på ungefär 600 miljoner kronor. Jag kan försäkra herr Mossberger att vi har inte kommit med förslag om en enda utgiftshöjning utan att vi har täckt in det med motsvarande besparingar därför att vi har gjort den konjunkturbedömningen att vi måste vara utomordentligt återhållsamma just i år. Det är sålunda fullt riktigt som jordbruksministern sade tidigare att de här 5 miljoner kronorna är en omfördelning. Men det är en prioritering som vi gjorde när vi ritade våra cirklar. Att de cirklarna inte stämmer överens med herr Bengtssons kan vi i och för sig ha anledning att beklaga, men tänker man fritt kanske man också kan tänka litet olika, och det må vi väl göra.
Herr talman! Jag vill faktiskt protestera mot en sak som herr Mossberger sade, nämligen att det skulle finnas så väldigt mycket miljöforskning som vore onödig. Jag vill nog tvärtom säga att anledningen till att vi från vårt håll insisterar så starkt på denna forskning är just att det är få saker som omedelbart ger så mycket avkastning, därför att det läggs ned inte miljoner utan miljarder i det här landet på miljövårdande åtgärder av alla möjliga slag, av både kommuner och industrier. Om de åtgärderna är felaktiga blir dessa pengar bortkastade och värre än bortkastade. Vi läste ett exempel i tidningen i morse om ett reningsverk i Umeå som på något sätt blivit felprojekterat så att det inte fungerar utan de som skall arbeta där blir tvärtom sjuka. Det är bara ett enda litet exempel på vad det är för vinster som man kan göra med en väl planerad miljövårdsforskning.
Herr talman! Jag kan inte minnas, fru Anér, att jag sade direkt att det var onödigt med forskning, men jag sade att det kan vara nödvändigt med en gradering för att komma underfund med om det bedrivs någon forskning som är onödig. Herr Krönmark var väl blygsam när han sade att moderaterna här föreslagit besparingar på 600 miljoner. Skall jag vara ärlig måste jag säga att ni har gjort besparingar på mer än detta, men tyvärr är besparingarna satta in på sådana områden, att man kan säga att de försämrar standarden för många människor i detta land.
Herr talman! Jag har aldrig fattat vår uppgift i oppositionen på det sättet att vi var komna hit för att konfirmera regeringens propåer, utan jag har fattat uppgiften så, att vi är komna hit för att göra egna bedömningar och fatta egna ståndpunkter och självständiga beslut från vår sida. Vad sedan gäller anslagen så är i den här petitan upptaget 13 669 000 kronor till fullföljande av pågående forskningsobjekt. De 1300 000 man får i prop. skulle räcka precis till följdforskningen kring Östersjöprojekten men inte till någonting annat. Det skulle betyda att man inte får någonting över till de automatiska utgiftsökningarna och inte heller någonting för att kunna starta nya projekt.

Herr talman! När man lyssnar på jordbruksministern och herr Mossberger får man det intrycket att de medel vi diskuterar skulle vara relativt onödiga.

Enligt naturvårdsverkets mening är det nödvändigt att erforderliga medel ställs till nämndens förfogande så att inga avbrott i pågående forskning behöver göras. Det är även angeläget att planerade nya projekt kan sättas i gång.” En del av dessa forskningsprojekt är mycket kostnadskrävande, speciellt kanske de ekologiska forskningarna. Man har när man läst några av de senaste årens petita från forskningsnämnden fått det intrycket att det finns en stor mängd akuta praktiska problem som borde undersökas och att det skulle betyda enormt mycket i ekonomiskt hänseende, om dessa kunde lösas. Framför allt gäller detta för kommunerna som ofta har mycket kostnadskrävande och under nuvarande förhållanden övermäktiga uppgifter när det gäller omhändertagande av sopor, rötslam osv. Jag vill inte ställa grundforskning mot praktisk, tillämpad forskning. Jag tycker att varje sådan motsatsställning är orättvis, eftersom också grundforskning är nödvändig. Men när man ser naturvårdsverkets forskningsnämnds redogörelser för vad som behöver göras får man en känsla av att det inte är på detta område som man skall spara på pengarna utan det måste i så fall ovillkorligen ske på andra områden. I en av sina petita från de senaste åren skriver forskningsnämnden exempelvis följande: ”Utsläppen av föroreningar och annan påverkan av naturresurserna ökas mycket snabbt. Allt talar för att miljöpåverkan ökas efter en exponentiell skala och att den tidsmarginal man har mellan problemdefinition och insättandet av motåtgärder är ständigt krympande. Det framstår som alltmera angeläget att forskningsoch undersökningsresurserna förstärks så att man har möjligheter att på ett så tidigt stadium som möjligt kunna diskutera motåtgärder t.ex. i form av förbud, inskränkningar vid användningen av vissa substanser, förändrad processteknik eller reningsåtgärd. Samtidigt stiger behovet av att ha undersökningsresurser för samarbete på det internationella planet.” Det heter vidare i samma skrift: ”De resurser som för närvarande står till forskningsnämndens förfogande är starkt otillräckliga. Angelägen forskning måste eftersättas på snart sagt alla områden. Behoven är stora inom kvicksilverforskningen för att saneringsproblemen effektivt skall kunna angripas. Man står i begrepp att göra utomordentligt stora investeringar i anläggningar för kemisk fällning av avloppsvatten utan att metoderna tillräckligt har penetrerats. Riskerna för ineffektiva problemlösningar och felinvesteringar är stora.” Jag har i åtskilliga samtal fått höra vilket behov kommunerna har av att få konkreta råd från naturvårdsverket exempelvis beträffande byggandet av reningsverk, men under nuvarande förhållanden har man ingen möjlighet att få sådana råd. Fru Anér nämnde reningsverket i Umeå, som enligt en tidningsuppgift i dag har kostat 14 miljoner kronor och som tydligen inte kan användas i det utförande som det nu har. En ombyggnad lär kosta någonting mellan en halv och 2,5 miljoner kronor Det är alltså relativt små pengar som vi diskuterar här och som jordbruksministern uppenbarligen har råkat i panik inför. Det är små summor det gäller i jämförelse med vad man kan spara på andra områden, kanske t.o.m. spara på jordbruksministerns eget område. Det var bra, tycker jag, att herr Bengtsson nämnde att vi har satsat flera hundra miljoner kronor på industrins miljövård. Jag vill påpeka att vi från den kommunistiska gruppens sida yrkade avslag på dessa miljoner. De går i stor utsträckning till storfinansen, och när vi diskuterade det anslaget, betecknade jag det som en av de stora jultomteoperationerna för storfinansens räkning. Men det är så betecknande hur det gick till. Först fick vi en proposition, där det föreslogs 200 miljoner kronor. Varför just 200 miljoner? Varför inte 205 330 000 kronor eller någonting sådant, herr jordbruksminister? Så kom det en motion — jag vill minnas att det var från moderata samlingspartiet — om att man borde öka på med 100 miljoner och ge 300 miljoner kronor till industrins miljövård. I diskussionen då fanns det inga som helst tecken på panik i regeringspartiet. 100 miljoner kronor mer eller mindre spelade i det sammanhanget tydligen inte så stor roll. Men nu gör man praktiskt taget desperata avvärjningsåtgärder när det gäller 5 miljoner kronor till — jag betonar detta — fullständigt nödvändig miljövårdsforskning.
Herr talman! Jag är litet bekymrad över herr Takmans diagnostiska förmåga som läkare, då han beskriver mitt tillstånd såsom varande i panik. Jag tror att jag vill söka en annan läkare för att få reda om det verkligen kan vara sant. Tills vidare underkänner jag herr Takmans diagnos. Det förhåller sig inte alls på det sättet att man kan blanda ihop anslaget till miljövårdande åtgärder inom industrin och anslaget till forskningen. Jag vill fästa uppmärksamheten på den principdeklaration jag vid tidigare tillfälle har avgivit om att vid startandet av nya företag i det här landet skall i investeringskostnaderna inräknas alla utgifter för miljövårdande åtgärder. Men vi ser ju hur det är ställt med många industrier, i mycket stor utsträckning småföretag, som ingalunda ägs av storkapitalet eller multinationella koncerner. De är dåligt utrustade och de kan på grundval av miljöskyddslagen tvingas att vidta åtgärder som är så kostsamma att de i stället får lägga ner sin verksamhet. Det har varit mycket glädjande att vi haft möjlighet att anvisa statsmedel så att det kunnat vidtas viktiga miljövårdande åtgärder. Det skall vi fortsätta med under de här åren som anslaget är avsett för. Sedan vill jag säga att det är alldeles klart att forskningsråden kan göra slut på alla de pengar de får. Jag är övertygad om att om riksdagen skulle anvisa 10 miljoner så skulle det gå att göra slut på pengarna. Det gäller ju alla myndigheter att det vore för galet om det kom med anslagsäskanden som är så höga att det inte är möjligt att göra slut på pengarna med litet god vilja. När det gäller forskningen måste regeringen emellertid se saken i stort. Det går alltså inte att plocka loss en enda forskningsuppgift. Jag har talat om att forskningsråden tillsammans har begärt anslag på 191 miljoner kronor. Regeringen har ansett att 42 miljoner är vad de kan få. Medicinska forskningsrådet har begärt en ökning på 34 miljoner kronor och får kanske 4 eller 5 miljoner. Menar herr Takman att detta är helt tillfredsställande och att medicinsk forskning inte skall ha mera pengar medan däremot miljövårdsforskningen skall ha? Jag kan räkna upp område efter område. Det är inte fråga om panik, utan det är fråga om att försöka lägga fram de motiv som ligger bakom den bedömning som jag gjort när jag gått till riksdagen. Jag förstår inte riktigt min värderade gamle vän herr ordföranden i jordbruksutskottet. Jag vet mycket väl att det är riksdagen som bestämmer både utgifter och inkomster. Det är inte regeringen som bestämmer, utan det är riksdagen som är suverän att ge ut hur mycket pengar som helst och också att ta in hur mycket pengar som helst. Riksdagen skall göra egna bedömningar, men regeringen har skyldighet att i sitt kansli göra de utredningar och bedömningar som den anser riktiga och sedan framlägga sina förslag för riksdagen. Men det är givet att riksdagen bestämmer, och vill riksdagen bestämma sig i detta fall så får den göra det. Det är fullständigt klart. Det kan vi inte förhindra.
Herr talman! För att det inte skall bli någon mytbildning vill jag påpeka att vi från den kommunistiska gruppens sida gjorde ett undantag för de små företagen när det gällde miljövårdsanslagen till industrin. Jag anser inte att det är tillfredsställande att den medicinska forskningen får en sjundedel av vad den begär, men jag vill påpeka att medicinsk forskning har vi haft i varje fall ett par hundra år i detta land, under det att miljöforskning är något ganska nytt. Bara för något år sedan tror jag inte att det gick ut något anslag alls. Det är självklart att vi där har fantastiskt mycket att ta igen. Jag håller mycket starkt på att de anslag som kommer miljövårdsforskningen till del, med tanke på hur dyrbar den delvis är, är ytterst små både absolut sett och i förhållande till de stora behov som föreligger.

Herr talman! Med anledning av det förslag om bidrag till hälsooch sjukvård för studerande som framläggs i statsverkspropositionen väcktes motionen 221 av några centerpartister och folkpartister. I motionen föreslås en ökning av stödet i förhållande till statsverkspropositionens förslag. Detta statsbidrag infördes första gången genom beslut 1967. Den proposition som låg som underlag för beslutet den gången förutsatte en viss basorganisation för studerandehälsovården, och den basorganisationen var beräknad på 10 000 studerande. Det statsbidrag som har lämnats under årens lopp har emellertid aldrig kommit upp till den storleksordning som förutsattes i propositionen. Därför har verksamheten heller inte nått upp till den ambitionsnivå som man räknade med i 1967 års proposition. Denna ambitionsnivå har inte kunnat nås trots att studenterna själva har tagit på sig en stor del av kostnaderna. Sveriges Förenade studentkårer har låtit en arbetsgrupp utreda studerandehälsovården. I den utredning som nu föreligger från arbetsgruppen gör man en del konstateranden beträffande kostnaderna. Man säger att statens och de studerandes insatser har följt varandra mycket nära under årens lopp. Men det ligger så till att kostnadsökningarna har varit kraftigare än ökningen av studerandeantalet, och det medför att de studerandes kostnader per capita har ökat. Detta kan illustreras med siffror beträffande kostnaderna per capita för några studieår. Studieåret 1968 70 var kostnaderna 7:25, och 1970/71 hade kostnaderna stigit till 8:60 kronor per studerande. Det är alltså genomsnittssiffror för samtliga studieorter, och det föreligger rätt stora skillnader mellan de olika studieorterna.

När man nu kan konstatera en viss minskning i antalet studerande men samtidigt ökade kostnader, är situationen den, att man för innevarande budgetår räknar med ett underskott för den här verksamheten. För närvarande utgår statsbidrag med 12 kronor per studerande och år intill ett antal av 10000 studerande och med 7 kronor för varje ytterligare studerande. Här föreligger tre olika bud beträffande höjningen för kommande budgetår. Sveriges Förenade studentkårer menar att man bör höja det här bidraget till 25 respektive 18 kronor, och man anser att det krävs en höjning av den storleksordningen för att man skall kunna komma upp till den omfattning som man har förutsatt från början. Socialstyrelsen föreslår en uppräkning till 14 respektive 9 kronor. Man menar att det skulle innebära att man skulle kunna bibehålla den nuvarande ambitionsnivån. Men i statsverkspropositionen nöjer man sig med förslag om en höjning till 13 respektive 8 kronor. Motionärerna menar att man bör följa socialstyrelsens förslag med en höjning på 14 respektive 9 kronor, och vi reservanter instämmer i det förslaget. Men med hänsyn till att studerandeantalet inte beräknas öka i den takt som man har räknat med tidigare blir inte kostnadsökningen av en sådan oerhörd omfattning, även om man ökar enligt motionärernas förslag. Man räknar med att kostnadsökningen skulle stanna vid 120 000 kronor jämfört med förslaget i statsverkspropositionen, och vi menar att det är en kostnadsökning som inte är orimlig i det här sammanhanget. Vidare är det så att den högre utbildningen nu har decentraliserats till flera orter än de tidigare universitetsorterna, och det ställer nya och ökade krav på studerandehälsovården. I samband därmed har frågan om huvudmannaskapet för studerandehälsovården aktualiserats av studentkårerna på flera studieorter. SFS, som också är medveten om de här förnyade anspråken, föreslår en utredning bl.a. om målsättningen för studerandehälsovården samt organisationen och finansieringen av denna. En sådan utredning tillstyrks av Landstingsförbundet så sent som i en skrivelse daterad den 29 februari i år. Enligt statsverkspropositionen delar även socialstyrelsen uppfattningen att man behöver en utredning av dessa frågor. Detta utredningskrav tas upp i motionen 221, men utskottsmajoriteten hänvisar till att en sakkunnig tillsatts för att utreda frågan om det obligatoriska medlemskapet i studentkår. Vi tycker emellertid att det är tveksamt om den utredningen verkligen kommer att syssla med de frågor som studentkårerna vill ha utredda. Vi menar att det är viktigt att en sådan utredning genomförs och att man får fram ett resultat snabbt. Vi reservanter har därför anslutit oss till utredningskravet i motionen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet.

Herr talman! I detta utskottsbetänkande behandlas ett par korta avsnitt av statsverkspropositionen jämte en motion som har väckts i samband med förslaget om anslag till hälsooch sjukvård för studerande. Fröken Bergström är inte nöjd med att utskottet har avstyrkt denna motion, som hon har gjort sig till tolk för. Det finns faktiskt reella skäl till att vi inte har gjort det. För det första innebär ju Kungl. Maj:ts förslag en höjning med 1 krona per studerande i förhållande till tidigare anslag. För det andra tror jag kanske ändå inte att studentorganisationerna befinner sig i ett så prekärt läge som fröken Bergströms anförande kanske kan ge ett intryck av. Det är klart att studentkårerna kan ha en mycket hög ambitionsgrad och att det kan behöva ställas mer pengar till deras förfogande. Men de får väl som så många andra anpassa ambitionsgraden till resurserna. Sedan har ju också studenterna möjlighet att anlita den allmänna sjukvården, liksom alla andra medborgare i detta land. Det var också vad som förutsattes när man införde de särskilda bidragen 1967. Studenterna fick dessa förmåner därför att man ansåg att det kunde behövas särskilda vårdinsatser på grund av den speciella miljö som kan finnas på detta område. Men utskottsmajoriteten är inte så säker på att det är just ett sådant här anslag som skall höjas, just ett sådant här område som bör prioriteras. Vi tycker i motsats till reservanterna att det inte finns någon anledning att frångå Kungl. Maj:ts förslag i detta sammanhang. Det innebär i alla fall en ökning av förra årets anslag med 200 000 kronor. Vad angår det utredningskrav som fröken Bergström talade för, har en framställning gjorts från några studentkårer om att landstingen skall bli huvudmän. Denna framställning är ute på remiss, och vi får givetvis avvakta de initiativ som departementet kan ha anledning att ta när remissförfarandet är slutfört. Jag vill också understryka vad som har anförts i utskottsbetänkandet, nämligen att statsrådet Moberg har tillkallat en sakkunnig som har till uppgift bl.a. att kartlägga studentkårernas verksamhet. En av utredningens uppgifter är att granska kårortsnämndernas funktioner och lägga fram material som underlag för överväganden rörande det framtida huvudmannaskapet för studerandehälsovården. Denna utredning skall alltså skaffa underlag för fortsatta utredningar. Vi anser att man skall avvakta det pågående arbetet innan man beslutar om nya utredningar. Jag är övertygad om att när detta arbete är slutfört kommer departementet och statsrådet Moberg att vidta de åtgärder som kan erfordras. Fröken Bergström sade att hon hyste tvivel om att de frågor hon berörde i sitt anförande ingick i det här speciella utredningsuppdraget. Men det blir ju en bedömningsfråga. Jag tror att det kan finnas möjligheter att man, därest man får en annan huvudman och om det skulle bli landstingen, kan lösa den här frågan. Det är också min övertygelse att man i så fall knappast kan komma förbi de ekonomiska frågorna. Skall landstingen bli huvudmän kommer säkerligen också frågan om bidrag till landstingen upp. Det är alltså enligt utskottsmajoritetens uppfattning inte uteslutet att denna fråga kan lösas genom ändring av huvudmannaskapet. Detta är också en uppfattning som i huvudsak samma personer som nu är reservanter gav uttryck åt i ett särskilt yttrande förra året, när vi behandlade motioner av liknande innebörd. Man nöjde sig alltså vid det tillfället med ett särskilt yttrande. Nu har man stramat upp sig och avgivit en reservation. Man har ändrat uppfattning på den här punkten.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
Herr talman! Först och främst säger herr Fredriksson att studentkårerna skulle ha en så hög ambitionsnivå att man kanske inte kan tillfredsställa den. Det är väl emellertid snarare så att studentkårerna har försökt att leva upp till den ambitionsnivå som angavs i propositionen år 1967 men att man inte har fått statsbidrag i sådan omfattning att man kunnat förverkliga dessa ambitioner. När det sedan gäller utredningskravet, så sägs ju i utskottsbetänkandet — jag är medveten om detta — att den sakkunnige som tillsatts skall lägga fram material som skall kunna tjäna som underlag för bedömning beträffande huvudmannaskapet. Men studentkårernas utredningskrav sträcker sig längre — man vill ha en genomgående utredning som rör hela målsättningen för studerandehälsovården och finansieringen och sambandet med den allmänna sjukoch hälsovården. Det är en sådan typ av utredning som Landstingsförbundet tillstyrker i sin skrivelse. När herr Fredriksson sedan hänvisar till att vi föregående år endast avgav ett särskilt yttrande i den här frågan, så kan man väl se det som ett tecken på att vi den gången hade förhoppningar om att frågan skulle föras vidare till i år. Men när vi nu ser att så inte skett har vi ansett att vi måste markera angelägenhetsgraden av frågan genom en reservation till utskottsbetänkandet.
Herr talman! Låt mig till fröken Bergström endast säga att när de nu pågående utredningarna och undersökningarna är slutförda, så får man bedöma huruvida och i vilken omfattning det kan vara nödvändigt med fortsatta utredningar. Jag är övertygad om att departementschefen eller statsrådet Moberg — vem det nu blir som skall handlägga frågan — kommer att vidta de åtgärder som är erforderliga när man har fått tillräckligt med material i sin hand för att bedöma saken.

Herr talman! Frågan om studiemedlens konstruktion har debatterats relativt sparsamt i denna kammare under senare tid. Debatten i frågan har varit så mycket intensivare utanför riksdagen. Inom studentvärlden är intresset för studiefinansieringen stort, och det system vi i dag har utsätts också för en mycket ingående granskning. Det gäller dels studiemedlens totala belopp, dels reglerna för återbetalning. Jag kan mycket väl förstå att en majoritet av studenterna är missnöjda med studiefinansieringen sådan den ser ut i dag. För den som studerar räcker knappast pengarna till en dräglig tillvaro utan omfattande extraarbete, och för den som har studerat färdigt och skall betala igen sin skuld räcker pengarna ofta inte för de ständigt stigande skuldbeloppen. Herr talman! Jag har tidigare från denna stol konstaterat att det är någonting i grunden skevt med hela studiemedelssystemet. Den indexlånemetod vi i dag tillämpar har kommit att bli högst oförmånlig för många låntagare. Även sedan man gjort en relativt stor avbetalning ett år stiger skulden påföljande år. Rent psykologiskt kan ett sådant system inte vara särskilt vettigt. Vid det senaste årsskiftet höjdes skuldbeloppen och därmed återbetalningsbeloppen med inte mindre än 10,9 procent — detta dels på grund av momshöjningen förra året, dels på grund av en allmänt hög inflationstakt. Att en spärregel finns inbyggd lindrar verkningarna, men den gör inte mycket mer än lindrar. Spärregeln verkar för övrigt först när lånet i stort sett är avbetalt, dvs. i slutet av avbetalningsperioden. När systemet infördes för sju år sedan sades det bl.a. att det var angeläget att skapa ett system där skuldbördan inte skulle upplevas som så tung. Utvecklingen har tyvärr givit det motsatta resultatet. Det är för de flesta hugget som stucket om de skall behålla sina studielån eller flytta över lånen till en vanlig bank. Jag har tidigare i debatt med statsrådet Moberg konstaterat att bankerna knappast lånar ut pengar av välgörenhet utan för att göra hyfsade affärer. Slutsatsen måste bli att staten i det här läget, med en ständigt hög inflation, gör en ganska god affär. Protesterna mot indexlånen har varit starka och intensiva. Ändå finns det synbarligen ingen vilja hos regeringen att se över systemet, och detta trots att de målsättningar som dåvarande statsrådet Edenman uttalade sig för 1964—1965 inte har uppfyllts. Den studiemedelsutredning som i dag sitter har tagit ett visst intryck av protesterna. Man har visserligen inte behandlat just indexlåneformen, men man har framlagt ett delbetänkande som rör flera andra väsentliga punkter i sammanhanget. Det gäller då främst det totalbelopp som studenterna kan få låna. Utredningen har föreslagit att detta belopp höjs. Samma tongångar kunde man höra från statsrådet Moberg i höstas. Statsrådet t.o.m. lovade i ett uttalande i månadsskiftet oktober november att en justering av studiemedlen var att vänta i statsverkspropositionen eller i varje fall under innevarande budgetår. Men någon sådan förändring har vi inte sett. Menar alltså statsrådet att studiemedlen i dag ligger på en väl avvägd nivå? Att de räcker för alla dem som har hamnat i nybyggda studentrum med höga hyror som tar både 35 och 40 procent av studielånet. Studenterna skall givetvis inte särbehandlas, men det finns anledning att fråga sig om inte just studentgruppen har kommit i kläm under senare år. Undersökningar redan 1968 gav vid handen att flertalet studenter ansåg att studiemedlen inte räckte för det mest nödvändiga. Konsekvenserna blir förvärvsarbete parallellt med studierna, någonting som inte precis underlättas av det nuvarande PUKAS-systemets bestämmelser. I det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar sägs egentligen mycket litet om de problem som jag här har tagit upp. När det gäller de speciella problem som möter studerandefamiljerna hänvisas till familjepolitiska kommittén. Jag anser att ett ställningstagande i den frågan i enlighet med de riktlinjer som studiemedelsutredningen angivit hade varit angeläget redan nu. Likaså anser jag att en höjning av totalbeloppet av studiemedlen vore på sin plats omgående. Statsrådet Moberg har aviserat sådana höjningar flera gånger under det senaste året, men det är tydligt att man inte skall ta just herr Mobergs ord i dessa frågor på allvar i fortsättningen. När det gäller den speciella problematik som rör den återbetalningsfria delen — dvs. bidragsdelen — vill jag säga att det finns anledning att även där ange en klar inriktning. Det finns inga skäl som talar för att denna del successivt skall bli allt mindre. Inte minst av rättviseskäl bör bidragsdelen på sikt justeras så att den återigen motsvarar ungefär det värde den hade vid reformens införande. I reservationen av herr Ringaby m.fl. betonas detta. Yrkandet skall emellertid inte uppfattas som ett krav att omgående göra denna justering. Resurserna är knappa, och angelägnast är att se till att studenterna kan få låna ett totalt sett större belopp än i dag samt att återbetalningsreglerna ses över och ändras. Jag ber, herr talman, med detta att få yrka bifall till reservationen 5.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 20, som behandlar Kungl. Maj:ts proposition nr 27 angående studiesocialt stöd, har utskottet också tagit ställning till flera motioner. I en av dessa motioner, nr 1536 väckt av fru Söder m.fl., hemställs att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär en ändring av studiehjälpsreglementet. Motionärerna vill att endast en tiondel i stället för i propositionen föreslagna en femtedel av egen eller föräldrarnas sammanlagda förmögenhet som överstiger 50 000 kronor jämställs med taxerad inkomst vid beräkning av inkomstoch behovsprövat tillägg. När vi behandlade motionen i utskottet visade det sig att det fanns stort intresse och stor förståelse för motionärernas synpunkter beträffande begränsningen av de mindre förmögenheternas inverkan på möjligheterna att erhålla studiestöd. Med anledning härav har vi till utskottet fogat en reservation, där vi tar upp förslaget om en ändring beträffande förmögenhetsgränsen i studiehjälpsreglementet. Vi godtar motionärernas förslag att en tiondel av förmögenhet över 50 000 kronor jämställs med taxerad inkomst men gör den ändringen att tiondelsberäkningen skall gälla för förmögenhet mellan 50 000 kronor och 150 000 kronor. När den egna eller föräldrarnas sammanlagda förmögenhet uppgår till minst 150 000 kronor — dvs. gränsen för beskattningsbar förmögenhet — godtar vi propositionens förslag om att en femtedel av förmögenheten skall jämställas med den taxerade inkomsten. Vi har gjort denna ändring i motionärernas förslag därför att vi här har en naturlig gräns att gå efter; beträffande förmögenheter över denna gräns anser vi det vara rimligt att godta propositionens förslag.

Om de är placerade så att avkastningen blir ingen eller mycket liten är det orimligt att föräldrarna fördenskull skall behöva ta upp banklån för att kunna klara sina barns studiekostnader. Beträffande gränsen på 50000 kronor vet vi hur liten en sådan förmögenhet är i dag med det alltmer sjunkande penningvärdet. Marginalerna är mycket små omkring denna gräns. Ett litet banklån gör kanske att man kommer under gränsen från det ena året till det andra. En ändrad fastighetstaxering kan innebära att man kommer över gränsen. Sådana omständigheter kan alltså bli avgörande för vilken hjälp man är berättigad till enligt reglementet. Vi anser att en uppmjukning av bestämmelserna här är rimlig, och därför har vi till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 20 fogat en reservation. Jag ber kort och gott, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid detta betänkande.

Herr talman! Huvudlinjerna i det nuvarande studiesociala stödsystemet är snart tio år gamla. Det var 1964 som vi beslutade om två stödformer för studier efter grundskolan, nämligen studiehjälp för gymnasiala studier och studiemedel för högre studier. Dessa stödsystem har sedan ändrats i flera avseenden, bl.a. som en följd av förändringar inom andra områden, främst familjepolitiken, och som en konsekvens av penningvärdeförsämringen. Nu genomförs en reformering som främst tar sikte på familjer med lägre inkomster och på vuxna studerande. Vi är i stort sett ense om huvuddragen i den reformen; det är nödvändigt att nu vidta dessa förändringar för att någorlunda bevara stödsystemets reella betydelse. På några punkter har vi emellertid delade meningar. Jag vill beröra en större och en mindre fråga. Den större frågan gäller studiemedelssystemets utformning och effekter. Studiemedelssystemet har under senare år mött stark kritik. Kanske har kritiken i några fall varit överdimensionerad, men i mycket har den dock varit berättigad. Faktum kvarstår att systemet visat sig ha många svagheter. Dessa beror delvis på den betydande och fortgående penningvärdeförsämringen under senare år. Det är ett faktum att många studerande i dag drabbas av en större skuldsättning i samband med sina studier — större än vad statsmakterna räknade med vid reformens genomförande, större än vad de studerande själva räknade med då de började sina studier. Också de som har fullföljt sina studier och börjat återbetala sina studiemedel har drabbats av indexregleringssystemets funktion och kunnat konstatera att de trots årliga återbetalningar av studiemedelsavgifter får ökade skulder. Tillsammans med en rad andra marginaleffekter får alltså dessa grupper räkna med ytterligare ett slags marginaleffekt. Vi vill därför ha en utredning om studiebidraget och återbetalningssystemet, en utredning som eventuellt kan arbeta inom ramen för 1968 års studiemedelsutredning. Vi vill ha en höjning av studiemedlens totala belopp, vi vill ha en översyn av reglerna för återbetalning och vi vill ha förslag till förbättringar för studerandefamiljer med barn. Den mindre, men ändå för många väsentliga frågan som jag vill ta upp gäller reglerna för utbetalning av studiebidrag och studielån. Nuvarande regler innebär att studiestöd i allmänhet utbetalas en gång per termin. De studerande får sålunda på en gång en summa som skall räcka närmare ett halvt år. De stora utgifterna för de studerande — liksom för andra människor — är kostnaderna för mat och bostad. Det är utgifter som skall betalas per dag, per vecka eller per månad. Men medan de flesta andra människor får sin lön per vecka, per fjortondagarsperiod eller per månad får de studerande sålunda sin per halvårsperiod. Och eftersom den utbetalade summan är ganska stor som engångsbelopp men inte tillräckligt stor för att man skall kunna klara tillvaron under ett halvår, ställs många studerande i en ganska besvärlig situation i sin ekonomiska planering. Flera måste försöka finna olika provisorier för att klara sin ekonomi — vilket medför otrygghet, studieförlängningar, studieavbrott etc. — eller söka kommunal socialhjälp. Det skulle vara en fördel om utbetalningen kunde ske i månadsbelopp.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
Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till vpk-reservationen nr 4 vid punkten E i utskottets betänkande. Vad är då innebörden i reservationens förslag? Huvudlinjen är förslaget att det nuvarande studiehjälpssystemet för folk som bedriver gymnasiala studier skall avvecklas och att de som nu åtnjuter sådant stöd i princip skall överföras till det allmänna studiemedelssystemet. Med den konstruktion studiemedelssystemet har — med en förhållandevis blygsam bidragsdel — kan vårt förslag betyda att det för en marginell kategori, som nu uppbär studiehjälp, kan bli fråga om direkta försämringar. Det är uppenbart att något måste göras åt detta. Därför har i reservationen förutsatts att övergången från studiehjälpssystem till studiemedelssystem skall göras frivillig. De som enligt den nuvarande konstruktionen av studiehjälpssystemet för närvarande får det bästa utfallet genom detta skall således kunna stanna kvar i det systemet. Principen skall dock vara att studiehjälpssystemet skall avvecklas. Studiemedelssystemet skall gälla som en enhetlig stödform för alla studerande över 16 år. I konsekvens därmed förebådas i reservationen naturligtvis också att studiemedelssystemet skall sikta mot en ökad bidragsandel i framtiden och mot ett långsiktigt förverkligande av studielönsprincipen. När utskottsmajoriteten har argumenterat mot en sådan frivillig överföring till studiemedelssystemet av dem som nu åtnjuter studiehjälp har majoriteten bl.a. anfört — vilket man naturligtvis kunde vänta, och vilket i och för sig inte heller är oriktigt — att överföringen för en marginell kategori skulle innebära försämringar. Utskottsmajoriteten anför att det för närvarande finns en kategori som med studiehjälpssystemets konstruktion kan komma upp i ett stöd av 400 kronor per månad i direkt bidrag. Detta gäller, väl att märka, under läsårets nio månader och ger ungefär 3 600 kronor per år, vilket är väsentligt mycket mer än bidragsdelen enligt studiemedelssystemet. Man måste också komma ihåg att för det stora flertalet av dem som nu åtnjuter studiehjälp kommer en övergång utan några förändringar i studiemedelssystemet att innebära inte oväsentliga förbättringar. Det är nämligen ganska speciella fall, där en rad speciella omständigheter samverkar, som med det nuvarande studiehjälpssystemet över huvud taget kan komma i åtnjutande av de maximala bidragsbeloppen. Man skall först och främst ha föräldrar som tjänar förhållandevis litet, så litet att man blir berättigad till det största beloppet i fråga om det inkomstprövade bidraget. Ens omständigheter i övrigt skall vara så besvärliga och från stödsynpunkt så angelägna att man maximalt kan utnyttja den behovsprövade extra delen av studiehjälpen. Man skall dessutom åtnjuta inackorderingsbidrag, alternativt maximalt resebidrag, dvs. bo 3,5 mil från studieorten. Det måste vara ytterst få fall, där samtliga dessa förutsättningar på en gång är uppfyllda. Om man t.ex. tar den kategori som enbart åtnjuter det s.k. förlängda barnbidraget plus maximalt belopp av inkomstprövat bidrag, finner man att den kategorin kommer upp i ett bidragsbelopp som enligt studiehjälpssystemet är inte oväsentligt mindre än det som skulle utgått enligt studiemedelssystemet. Det måste vara en antalsmässigt rätt betydande kategori som ligger just där. Vi kan slå fast att för flertalet skulle detta innebära rätt väsentliga förbättringar. Det ligger i sakens natur, och utskottet polemiserar i nästa andetag mot den motion som ligger till grund för reservationen 4 och säger att motionsförslaget skulle leda till väsentligt ökade kostnader. Motionens och därmed reservationens förslag kan inte både vara sämre för ett större antal och samtidigt vara dyrare. Så kan det ju logiskt sett inte förhålla sig. Sämre kan det endast bli för en marginalkategori och för denna marginalkategori under en speciell tidsperiod till dess att — som man får förutsätta — studiemedelssystemet byggts ut och fått en sådan utformning att skuldsättning effektivt kan bekämpas genom en gradvis höjning av bidragsdelen. Det finns anledning uppehålla sig just vid den punkten därför att den väldiga emfas som utskottet lägger i dagen, när det vill visa hur begränsade fördelarna är med studiemedelssystemet jämfört med studiehjälpssystemet, tycks antyda eller i varje fall logiskt bygga på tanken att studiemedelssystemets bidragsdel skall stå fast, att man inte skall tänka sig någon utbyggnad eller någon långsiktig anpassning uppåt av den. Jag förmodar att det bara är en taktiskt vald utgångspunkt för resonemanget. Det kan rimligtvis inte vara så att man har ett studiehjälpssystem, som nu och tidigare har blivit föremål för uppjusteringar i beloppen, medan man skall ha ett studiemedelssystem att jämföra med, där bidragsdelen inte skall bli föremål för några uppiusteringar. Vilka är då de positiva fördelarna med en sådan frivillig och gradvis övergång till ett enhetligt studiemedelssystem? Först och främst är det en förbättring för flertalet och kommer naturligtvis att bli en förbättring för alla, när man når en rimlig del av målsättningen att höja bidragsdelen i studiemedelssystemet och ta steget mot förverkligandet av studielön. Det måste också, såvitt jag förstår, innebära en högst avsevärd administrativ förenkling och besparing. Den kategori som nu åtnjuter olika former av studiehjälp är nämligen en ganska betydande kategori antalsmässigt sett, och hela studiehjälpssystemet är ganska komplicerat. Det arbetar med en kombination av inte mindre än fem olika bidragsformer. Visserligen är en bidragsform generell, så där är väl det administrativa problemet inte särskilt stort, men för de övriga fyra skall det föreligga individuella ansökningar. Där skall förhållandena hos den sökande granskas och prövas och varje stödfall behandlas individuellt. I och med övergång till ett enhetligt studiemedelssystem slipper man väsentligen den sortens belastningar.

Jag tror att ett enhetligt system, där en rimligt tilltagen bidragsdel och en någorlunda hygglig låneram ingår som självklara automatiska rättigheter, svarar bättre mot ett jämlikhetstänkande. Man kommer dock inte ifrån att detta att behöva ansöka, att behöva utsätta sig för personlig granskning, att behöva buga sig, att behöva klassificeras som tillhörande kategorin mindre bemedlade till skillnad från de mera bemedlade, är en belastning. Jag tror att alla som har ett sådant socialt ursprung att de har befunnit sig i den situationen eller sett sina barn eller närstående befinna sig i den situationen vet vad det innebär och vet vad jag talar om när jag nämner detta. Också den typen av kvardröjande gammaldags socialpolitiska element skulle man få bort genom den inriktning på en gradvis och frivillig övergång till studiemedelssystemet som är föreslagen i vpkmotionen och som har funnit stöd i reservationen av herr Olsson i Stockholm.

Herr talman! Det system vi har för socialt studiestöd kan synas vara ganska komplicerat. Framför allt när det gäller studiehjälpsdelen kan det vara svårt att tränga in i de olika detaljerna, men det är ändå ett system där man både har strävat efter administrativ enkelhet och efter att tillgodose individuella behov. Systemet är som vi vet uppdelat i två delar, studiehjälp och studiemedel. Gränsen mellan dessa två delar är för närvarande kopplad till den skolform som vederbörande elev använder sig av. Enligt förslaget i proposition nr 27, som utskottet här haft att behandla, införes nu en ny princip, nämligen att alla elever som betraktas 1973 kommer att överföras till studiemedelssystemet. Därmed blir de jämställda med elever som bedriver postgymnasiala studier.

Man har i utskottet ändå inte varit så formalistisk utan behandlat även den del av motionen 1537 som gäller återbetalningsreglerna och som ligger till grund för reservationen vid punkten F. Liksom motionärerna i ämnet har reservanterna gjort jämförelser mellan studielån och banklån som inte alls överensstämmer med verkligheten. Jag skulle vilja fråga herr Wijkman: Vilken bank beviljar lån som löper på 15, 20, ja, upp till 25 år och anpassar återbetalningskraven till låntagarens ekonomiska situation vid avbetalningstillfället samt tar hänsyn till att vederbörande t.ex. är ensamstående med barn och har låga inkomster? I det återbetalningssystem som vi har beträffande studiemedlen tas hänsyn till detta. Jag undrar också vilken bank som avskriver den skuldsumma som låntagaren eventuellt inte har hunnit betala igen när han uppnår pensionsåldern eller som avskriver skulden om vederbörande avlider. Här vill man också låta påskina att den studerande låntagaren betalar mer än vad han har lånat. Det är fel. Studiemedlen är både när de utbetalas och när de skall återbetalas bundna till basbeloppet. Här finns inbyggda garantier för att vederbörande aldrig betalar mer i fast penningvärde än vad han en gång har lånat. Lånar man tre basbelopp så betalar man tre basbelopp tillbaka, och alltid efter den förmånligaste beräkningen. Stiger index exceptionellt mycket tillämpas den s.k. jämförelsemetoden. Av den vid varje tidpunkt gällande räntan för lån från statens utlåningsfonder — en ränta som alltid ligger betydligt lägre än räntan i banker och andra penninginrättningar — läggs 60 procent till kapitalbeloppet. Den metoden används alltså om det hastigt uppstår en inflation och index stiger oroväckande mycket. Därför ökas icke skuldbeloppet och återbetalningskraven om det händelsevis skulle bli en större inflation, eftersom man i det här systemet har ett inbyggt skydd för låntagaren.

Sådana framstötar vittnar mera om att man har mest omtanke om de högst betalda och de högst beskattade i samhället. I andra delen av reservationen vid punkten F tar man upp frågan om studiemedlens totala belopp och avvägningen mellan bidragsoch låne medelsdelarna. Utskottet anser inte att det finns skäl för riksdagen att nu påkalla någon speciell utredning rörande dessa frågor. Studiemedelsutredningen har ju redan lagt ett förslag som innebär en hel del förändringar och förbättringar inom studiemedelssystemet när det gäller det totala beloppet. Vi väntar också ett förslag från familjepolitiska kommittén vilket kommer att ha stor betydelse för bedömningen av studiemedlen. Detta gäller också det resultat som kommittén för studiestöd åt vuxna kan komma fram till. Allt detta kan, när det skall behandlas i ett sammanhang, komma att förändra både studiemedelssystemet och studiesystemet i stort. Det kan också verka styrande på den framtida utvecklingen av det sociala studiestödet. Herr Mundebo talade om att det är nödvändigt att öka stödet för studerandefamiljer med barn. Jag vill med anledning härav emellertid påminna om att vi har infört väsentliga förbättringar för alla familjer med barn genom det statliga familjebostadsstödet, som vi senast under det gångna året har förbättrat. Också studerandefamiljerna, som ligger i låga inkomstlägen, får ju benytta sig av det stöd som alla andra familjer med barn åtnjuter. I detta sammanhang kommer också hyresfrågan in. Dessa familjer kommer att få en kompensation för hyreshöjningarna genom detta familje politiska stöd. I övrigt har statsrådet Moberg dessutom hos statistiska centralbyrån beställt en utredning beträffande studenternas levnadsomkostnader. Allt detta tillsammans gör att vi inte anser det möjligt att nu ta ett samlat grepp utan att det måste ske när dessa olika utredningar föreligger som underlag för en eventuell förändring av det totala studiemedelssystemet. Men det centrala i denna proposition är ändå de föreslagna förbättringarna inom studiehjälpssystemet. Dessa förändringar kommer att ha långtgående verkningar för låginkomsttagare och barnfamiljer. Låt mig peka på att man, bl.a. genom att det inkomstprövade tillägget samordnas med det statliga familjebostadstillägget, i propositionen starkt understryker det sociala studiestödets betydelse som en del av vår familjepolitik. Dels knyts inkomstprövningen till den taxerade inkomsten såsom sker inom bostadsstödet, dels reduceras tillägget i princip efter samma regler som det statliga bostadstillägget, och det innebär att det inkomstprövade tillägget i studiehjälpssystemet kommer att reduceras i långsammare takt än hittills. Resultatet av detta blir att man kan få oreducerat tillägg, alltså högst 75 kronor, från den 1 juli 1972. Så blir fallet, om eleven är utan syskon, vid en familjeinkomst på upp till 21 000 kronor, om eleven har ett syskon vid högst 27 000 kronor, två syskon vid högst 32 000 kronor, tre syskon vid högst 37 000 kronor och fyra syskon vid högst 41 000 kronor. Det högsta behovsprövade tillägget höjs från 75 till 90 kronor. Också här har man förändrat villkoren för att få det behovsprövade tillägget. Man har inte längre kvar bestämmelsen att den som har det högsta inkomstprövade tillägget är berättigad att få det behovsprövade, utan man har satt en gräns för familjens inkomst. Det behovsprövade tillägget kan utgå vid en till statlig inkomstskatt taxerad inkomst av upp till 21 000 kronor. Därutöver skall man naturligtvis, när det gäller det behovsprövade tillägget, ta hänsyn till den studerandes sociala situation. Även resetilläggen höjs, och det anslag som reglerar lånemöjligheterna för de yngre studerandena har också förbättrats betydligt. Det s.k. fribeloppet höjs till 21 000 kronor när det gäller den föräldrainkomst som lånemöjligheterna prövas mot. Vidare har låneramen för inackorderade höjts med 500 kronor. Sammantaget ger detta betydande förbättringar för alla som har låga inkomster och för elever med syskon. Man vidgar låneramen utan att öka den enskildes skuldsättning. Det högsta lånet för de yngre står fortfarande kvar vid 4 000 kronor, men den som är inackorderad kan komma upp till ytterligare 500 kronor utöver nuvarande 900 kronors tillägg.

Alla propositionens förslag verkar så att de yngre elevernas lånebehov minskar. I reservationerna vid punkterna A och C tar reservanterna upp förmögenhetsfaktorn när det gäller inkomstprövningen inom studiehjälpssystemet. Motionerna som ligger till grund för reservationen vid punkten A och som herr Magnusson i Nennesholm talade för har givit åtskilliga olika bud. I januari motionerade centerpartister beträffande behovsprövade tillägg och var då så generösa att de ansåg att endast beskattningsbar förmögenhet borde påverka inkomstprövningen när det gällde behovsprövat tillägg. I början av april, när propositionen kom, hade eftertankens kranka blekhet kommit över centerpartiet. Ett par andra centerpartister motionerade och nöjde sig med att begära en förvandling från nuvarande en femtedel till en tiondel av den förmögenhet som föräldrarna hade över 50 000 kronor, och de anförde att det skulle gälla vid prövningen av såväl inkomstsom behovsprövat tillägg. Detta var i början av april. När man efter utskottsbehandlingen skulle skriva ihop sig med andra partier om en reservation, hade uppfattningen ytterligare förändrats. Man har liksom gått ifrån tanken att en förmögenhet inte skall inverka på inkomstprövningen bara därför att den är skattefri. Man vill således nu inte helt bortse från den förmögenhet som är skattefri.

Detta är en mycket säregen konstruktion, och den gläder bara reservanterna; det har väl varit så att man har haft svårt att skriva ihop sig. men på detta sätt lyckats förena sig i en gemensam reservation. I reservationen vid punkten C vill man låta påskina att motionen 1536 är tillstyrkt genom reservationen vid punkten A, vilket verkligen inte är fallet. Motionen 1536 förutsätter endast att man av den förmögenhet som ligger över 50 000 kronor skall räkna en tiondel i stället för en femtedel. Reservationen vid punkten C anknyter till motionen 459 som i stort sett är besvarad genom de föreslagna åtgärderna, vilka minskar lånebehovet hos de yngre eleverna. Utskottet har enhälligt anslutit sig till propositionens förslag om samordning av inkomstprövat tillägg med det statliga bostadsstödet, och då bör vi inte ha någon anledning att frångå de nuvarande reglerna beträffande förmögenhetsfaktorn som också överensstämmer med de regler som tillämpas vid prövning av bostadstillägget. Reservationen vid punkten D tar upp en fråga som egentligen inte är något stort problem, herr Mundebo. Det är ju så att studiebidraget alltid skall utgå till föräldrarna. Det är föräldrarna såsom förmyndare som har rätt att ta ut studiehjälpen, men de har möjlighet att överlåta på eleven att göra det själv. Man kan inte gå mycket längre i styrning av familjeangelägenheterna och familjens handlingsrätt när det gäller dess egna barn. Om man skulle följa motionärerna och reservanterna och ändra på dessa bestämmelser, skulle det i många fall också bli en försämring för eleverna. Herr Jörn Svensson har talat om den vpk-motion och vpk-reservation som här är avlämnade. Han har försökt förklara innebörden i reservationen, och det var vi tacksamma för, ty det var ganska svårt att förstå vad man egentligen syftar till. Herr Svensson säger att innebörden är att studiemedelssystemet skall avvecklas men att man siktar mot en ökad studiemedelsandel som så småningom skulle kunna leda till en studielön. Men jag kan inte förstå hur en ökning av lånedelen för de yngre eleverna skulle kunna leda till en framtida studielön. Vänsterpartiet kommunisterna presenterade en ganska dåligt underbyggd motion i samband med propositionen med en kategorisk hemställan att alla elever över 16 år skulle överföras till studiemedelssystemet; de enda variabler som skulle inverka på totalsumman skulle vara försörjningsplikt mot barn.

Dessutom har man diverse andra propåer som avviker från motionens förslag. I reservationens hemställan tillstyrker man ändå bifall till sin motion och kräver att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära förslag om att samtliga elever över 16 år, oavsett skolform, skall överföras till studiemedelssystemet. Man har här presterat en skrivning som jag vill beteckna som kvalificerad skridskoåkning och som vittnar om en vana att göra uppvisningspiruetter. Man säger i sin reservation — och det har herr Jörn Svensson understrukit flera gånger — att det är fråga om marginalfall. Man säger att det ”kan finnas fall där studiehjälpssystemet skulle ge studerande högre bidrag”. Då skulle jag vilja be herr Jörn Svensson att tala om för kammaren i vilka fall en yngre studerande tjänar på att gå över till studiemedelssystemet och i vilka fall studiehjälpssystemet ger ett bättre resultat. Det skulle vara intressant att veta. Herr Svensson säger också att det blir en administrativ förenkling om man övergår från studiehjälpssystemet till ett rakt studiemedelssystem för alla över 16 år. Ja, det skulle bli enklare i den ena ändan. Men herr Svensson menar väl inte att man helt skall bortse från studielämpligheten i samband med utbetalandet av studiestöd? Skall man införa en individuell prövning — som man då skulle vara tvungen att göra till skillnad mot att man nu i studiemedelssystemet har en generell prövning av studieförutsättningarna — måste det bli administrativt ganska betungande efter vad jag kan förstå. Propositionens förslag ligger helt i linje med utjämningspolitiken och strävandena till jämlikhet. Utskottets majoritet, även de som på vissa punkter har reserverat sig, har enhälligt slutit upp kring de stora linjerna i propositionen. Därför ber jag, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Fru talman! Fröken Sandell kallar den ena motionen för dåligt underbyggd och säger att den andra rimmar illa med hur verkligheten ser ut. Fröken Sandell är tydligen utomordentligt illa underrättad om hur den socialdemokratiska skattepolitiken fungerar. Det är sannerligen inte bara de som har höga inkomster som har höga marginaleffekter på sin skattsedel och som alltså efter avdrag av skuldräntor och annat kan få en relativt blygsam nettoeffekt. Det gäller inkomsttagare med drygt 30 000 kronors inkomst som har en 60-procentig marginalskatt. Det är alltså inte några höginkomsttagare jag eller reservanterna värnar om. Det är vanliga inkomsttagare i det här landet. För övrigt behöver man nog ha minst 30 000 kronor i årsinkomst för att klara av de här ganska tunga återbetalningarna på netto en hundralapp i månaden för en normalstudent i dagsläget, och de skuldbeloppen kommer som vi vet att öka. Återbetalningsreglerna och studiemedlens totala belopp hör inte hemma här egentligen, men utskottet har varit generöst och berört även den saken. Jag håller med om att propositionen inte säger mycket om detta. Men i statsverkspropositionen i januari skrevs det på sådant sätt att de flesta som har sysslat med de här frågorna och tänkte sig motionera i ärendet räknade med att kunna göra det i samband med den proposition som vi nu diskuterar. Det har vidare gjorts, vilket jag påtalade i mitt förra inlägg, uttalanden under hösten både av statsministern och av statsrådet Moberg som gick ut på att en proposition angående studiemedlen, beträffande både totalbelopp och andra saker, var att vänta. Någon sådan har inte kommit, och det var därför som vi motionärer såg oss nödsakade att försöka hänga på vid det enda tillfälle som fanns kvar under vårriksdagen. Fröken Sandell sade att min jämförelse här mellan banklån och studielån inte stämmer. Jag vill hävda att den stämmer. Jag har aldrig ifrågasatt reglerna om att återbetalningen upphör, när man har uppnått pensionsåldern eller om dödsfall skulle inträffa, heller icke den hänsyn som tas till den som har en låg inkomst. Dessa är självklara regler som vi alla vill behålla. Men vad både jag och centrala studiemedelsnämnden, CSN, har kunnat konstatera är ju att det är hugget som stucket att ta ett banklån eller att ha de här studielånen, när man börjar betala av sina lån. Det finns för övrigt inom parentes sagt en matematisk felräkning i den broschyren, så att de marginalerna i själva verket är mycket mycket små. Jag har aldrig påstått att man skall gå ut och säga till studenterna: Välj nu banklån. Men jag påstår att studiemedelssystemet inte är särskilt fördelaktigt när effekterna blir sådana. Till sist, vad beträffar studiemedlens totala belopp, har löften givits under förra året bl.a. vid studentuppvaktningar att beloppen skulle höjas. Jag bara frågar: Får man som ansvarigt statsråd ställa ut löften hur långt in i framtiden som helst?
Fru talman! Jag vill säga till fröken Sandell att fröken Sandell ju själv har bevisat att det för flertalet av dem som nu åtnjuter studiehjälp skulle bli bättre att övergå till studiemedelssystemet, eftersom hon samtidigt har beskyllt oss, som står för vpk-reservationen, att komma med ett dyrare förslag. Om förslaget inte vore dyrare, skulle det ju inte kunna betyda detta. För det stora flertalet, de som t.ex. bara har det förlängda barnbidraget plus det inkomstprövade tillägget, blir det bättre med en övergång till studiemedelssystemet. Det är helt klart. Vidare kan man inte bara tala om hur dåligt det skulle bli med en övergång till studiemedelssystemet, för då erkänner man ju hur felaktig utgångspunkt man har för hela det studiesociala tänkandet, när de som nu går på gymnasium kommer upp på högskolorna och kommer i åtnjutande av detta enligt fröken Sandell så dåliga studiemedelssystem. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till fröken Sandell — jag kanske också kan få ställa frågor. För det första vill jag säga att det här med studielämplighetsprövningen är en byråkratisk detalj som man kan slopa. När man släpper in en människa på en studieinstitution, kan man också omedelbart utan några särskilda prövningar bevilja vederbörande studiemedel eller studiehjälp. Men jag skulle vilja fråga — och det är en nyckelfråga för hela resonemanget, inte minst med utgångspunkt i vpk-reservationen: Avser ni inom socialdemokratin att befrämja tanken om studielön eller har ni övergivit den tanken, som ni en gång hade på den tid jag var med i socialdemokratin, innan vissa händelser inträffade? För det andra vill jag fråga fröken Sandell: Detta komplicerade bidragssystem där kuratorer och tjänstemän skall granska den sökandes sociala behov och studielämplighet, undersöka hur många syskon vederbörande har, vilken inkomst hennes far har osv., anser fröken Sandell verkligen att det är ett mönster för administrativ enkelhet, för att citera hennes eget uttryck? Till sist skulle jag vilja säga att jag sällan har hört ett anförande i en studiesocial fråga som så saknar tillstymmelse till verkliga perspektiv på jämlikhetsfrågan och den studiesociala frågan i stort som fröken Sandells anförande. Det var ett av småbyråkratism och perspektivlöshet präglat anförande som hon här höll.
Fru talman! Jag skall inte närmare granska den mycket ingående redovisning för studiemedelsoch studiehjälpssystemet som fröken Sandell lämnade. En sådan granskning skulle, om den gjordes inom juridisk undervisning, vilket vore ett rättare forum än kammaren, visa att fröken Sandell har omfattande kunskaper, på några punkter dock otillräckliga, att hon ger några felaktiga uppgifter och på några punkter har diskutabla uppfattningar. Det är två saker som jag vill beröra. Fröken Sandell var inte särskilt oroad över situationen för studerandefamiljer med barn — man har ju bl.a. fått väsentliga förbättringar genom familjestödssystemet. Ja, de förbättringarna är inte särskilt imponerande. De höjningar av månadsbeloppen som har skett är ju i huvudsak kompensation för förändrat penningvärde. Det är endast en blygsam reell förbättring. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att den reformen berörde hälften av barnfamiljerna. Den andra punkten gäller frågan om utbetalningen av studiebidrag och studielån. Fröken Sandell menade att detta inte är något särskilt stort problem; det var väl närmast föräldrarna som var ett problem i sammanhanget. Då känner fröken Sandell inte mycket till verkligheten för de studerande. Detta är på studieorterna i många fall verkligen ett problem. Det märks inom den kommunala socialvården och för kuratorer och andra på studentkårerna mot slutet av terminerna. Det är verkligen ett problem. Det finns en enkel lösning på problemet. Fröken Sandell menade att det kunde bli försämringar för eleverna om man i stället för att på en gång betala ut beloppet betalar ut detta månadsvis. På vad sätt uppkommer sådana försämringar? Såvitt jag kan se blir det enbart förbättringar.

Fru talman! Jag kan försäkra fröken Sandell att vi inte alls hade några svårigheter att skriva ihop oss beträffande reservationerna 1 och 2. I reservationen 1 följde man förslaget i motionen 1536 hela vägen fram till vad som gällde gränsen för den beskattningsbara förmögenheten. Sedan tog man bara upp det som begärts i motionen 978, nämligen att gränsen skulle flyttas till 150 000 kronor, som nu är gräns för beskattningsbar förmögenhet. Det var en mycket naturlig följd av innehållet i de två motionerna och de krav som där ställdes. Att det skulle bli — som vi ser det från reservanternas sida — en nödvändig ändring av studiehjälpsreglementet om vi fick igenom denna reservation kan väl inte minst den pågående penningvärdeförsämringen belysa.
Fru talman! Herr Wijkman talar om att t.o.m. CSN har sagt att det är hugget som stucket om man har studiemedel som skall återbetalas eller om man har ett banklån. Mig veterligt har aldrig centrala studiehjälpsnämnden gjort ett sådant uttalande. Däremot har jag på min bänk en information som Göteborgs bank har lämnat ut, där man klart redogör för att det alltid är en fördel för den studerande att ta studiemedel i stället för att ta banklån. Om nu inte herr Wijkman tror på mig, så bör han väl tro på Göteborgs bank, som ju är en företrädare för de kapitalistiska intressena. Och jag har talat om att det är ett intresse för de högre inkomsttagarna att ha låneräntor att dra av, om de kommer upp i höga marginalskatter. Jag tror att det är just dessa som skulle få glädje av att betala studiemedlen genom att ta ett banklån. Och är man säker om att man kommer att få en stor inkomst och betalar hela studiemedelsbeloppet med en gång gör man ju en förtjänst, därför att då får man 30 kronor på varje tusenlapp i premie från staten. Det lån man tar för att betala med kan man sedan benytta sig av genom att dra av räntan och minska sina höga marginalskatter. Herr Svensson i Malmö säger att vi i utskottsbetänkandet hävdat att det blir större kostnader om man bifaller vpk:s förslag. Ja, det gäller motionsförslaget — därvidlag har vi sagt att om man släpper de här variablerna, nämligen prövning av den studerandes och hans makes inkomst, blir det naturligtvis dyrare, och dessa kostnader har inte motionärerna på något sätt tagit hänsyn till. Dessutom är det ju de yngre eleverna som vi diskuterar. Jag har inte sagt att studiemedelssystemet är dåligt, men jag påpekar att för de yngre eleverna ger studiehjälpssystemet större utdelning och förhindrar skuldsättning. Slutligen vill jag till herr Mundebo säga att bostadstilläggen är väl lika betydelsefulla för de studerande barnfamiljerna som för andra barnfamiljer.
Fru talman! Jag sade att slutsatsen av den broschyr som CSN har givit ut är att det är ungefär likvärdigt, när man börjar betala av, om man flyttar över lånet till en bank eller om man har kvar studielånet. Det är de slutsatser som kan dras; det faktum kvarstår alltså. När det sedan gäller Göteborgs banks informationsbroschyr, så har jag faktiskt läst den, och jag har inte tolkat den på det mycket generella sätt som fröken Sandell har gjort. Men fröken Sandell besvarade inte den replik jag gav, nämligen detta med höginkomsttagarna. Jag tycker inte man skall försöka inbilla kammarledamöterna, för de går inte på det, och jag tror inte heller att de svenska väljarna går på det, att det är bara höginkomsttagarna som har höga marginalskatter i det här landet. Så fort man kommer över drygt 30 000 kronor i årsinkomst — och då är man inte höginkomsttagare — har man en marginalskatt på 60 procent, och detta slår på det viset att över 10 procents ränta på ett lån i bank är likvärdigt med den jämförelseränta det här är fråga om. Det är ett faktum, fröken Sandell. Besvara den repliken och kom inte dragande med de här höga inkomsttagarna. Jag förstår inte en sak — att inte socialdemokratin kan hålla med om att de här marginaleffekterna på grund av indexlånen har blivit negativa sedan systemet infördes och säga: All right, det här är en sak som vi skall justera — vi skall justera jämförelsemetoden eller någonting sådant. Det kan väl inte rimligtvis ligga någon prestige i att göra ett sådant erkännande.

Fru talman! Fröken Sandell kanske vill ägna sin andra replik åt att besvara de frågor jag tidigare ställde, när hon inte är så trängd av de övriga opponenterna. Förutsättningen för det resonemang som förs i vpk-reservationen är att det skall ligga någonting i tanken att gradvis förändra studiemedelssystemet, så att bidragsandelen och bidragsbeloppet stadigt höjs. Har man inte den synen, och om man alltså inte har syftet inställt på studielön så småningom, så faller naturligtvis det resonemanget. Men då faller också alla resonemang från socialdemokratin om att man någonsin har varit eller är anhängare av studielönen. Med en förbättring av bidragsmedlen i studiemedelssystemet som utgångspunkt måste det för det stora flertalet både i nuet och, framför allt, på sikt bli bättre än med studiehjälpssystemet. Och så småningom, när bidragsandelen i studiemedelssystemet har höjts tillräckligt, måste det bli bättre för alla. Jag upprepar mina frågor: 1. Är fröken Sandell anhängare av studielönsprincipen? 2. Tycker fröken Sandell att detta invecklade bidragssystem med fem olika bidragsformer och granskning av människors individuella förhållanden, lämplighet, familjeförhållanden, bostadsförhållanden m.m., är ett administrativt tillfredsställande system; och tror fröken Sandell att det inte kostar någonting att hålla på med den sortens verksamhet?
Fru talman! Bostadstilläggen är lika betydelsefulla för studerandefamiljer som för andra — och de är också lika otillräckliga. Hälften av barnfamiljerna får heller inte något bostadstillägg. Det är ett faktum som gäller såväl studerandefamiljer som andra familjer. Min fråga kvarstår också obesvarad: Vilka försämringar uppkommer om bidragen utbetalas månadsvis i stället för halvårsvis?
Fru talman! Jag hade gjort en anteckning om det, herr Mundebo, men hann aldrig nämna det i min förra replik. Som utskottet och jag har uppfattat det blir det en försämring för de studerande därigenom att de t.ex. när de startar sina studier behöver ha en större penningsumma för att köpa böcker och annat, och därför är det för många mycket viktigt att de får en större summa på en gång. Av den anledningen har man också tillåtit att medlen utbetalats i omgångar med större belopp. Dessutom har centrala studiehjälpsnämnden fått möjlig heter att se över utbetalningsrutinerna. I vad sedan gäller familjernas möjligheter att erhålla förbättringar väntar vi på resultatet av familjepolitiska kommitténs arbete och av statistiska centralbyråns utredningar rörande de studerandes levnadskostnader. Genom de utredningarna kommer vi så småningom att få ett underlag som gör att vi eventuellt kan föreslå en ändring av det totala beloppet. Sedan fortsätter herr Wijkman att tala om marginalskatten, men jag tycker att det var ett mycket olyckligt valt exempel som herr Wijkman tog. Från socialdemokratiskt håll har vi ju nu lagt fram ett förslag som skall eliminera marginalskatteeffekterna för just de grupper som herr Wijkman talar om — och så kommer herr Wijkman och säger att vi inte vill göra något åt saken! Det är ju herr Wijkmans parti som inte vill vara med och genomföra förbättringar för de grupperna.

Jag är helt ense med herr Svensson om att de undersökningar som han talade om kan vara besvärande för många familjer, men de ger ändå en möjlighet för samhället att stödja just de familjer som bäst behöver stöd. Här har vi i alla fall ett förslag som främjar jämlikheten och utjämningen; det kan väl ändå inte herr Svensson förneka.

Fru talman! Jag känner mig nödsakad att ett ögonblick gå in i debatten med hänsyn till ett par av de påståenden och uttalanden som gjorts här nyss. Jag tänker först och främst på herr Wijkmans två gånger gjorda påstående att statsministern och jag under fjolåret utlovat förbättringar av studiemedelsbeloppen, löften som vi nu svikit. Herr Wijkman upprepar här i kammaren påståenden som konservativa studenter under ett halvårs tid försökt få svenska folket att tro på. Sanningen är den att det i början av förra året försiggick en debatt om hyrorna i studentbostäderna och att det i det sammanhanget gjordes flera uppvaktningar i kanslihuset. Regeringen fattade då beslutet att studiemedelsutredningen med förtur skulle ta upp frågan huruvida speciellt ökade hyror för studenter borde föranleda några särskilda åtgärder på studiemedelsområdet. Studiemedelsutredningen framlade ett förslag, och det är remissbehandlat.

Vi fann det logiskt att ta upp studenternas studiemedelsproblem med anknytning till bostadsfrågan just i samband med att vi i regeringen prövar de förslag som familjepolitiska kommittén kan framlägga. Herr Wijkmans påstående saknar alltså all grund. I sammanhanget vill jag dessutom fästa uppmärksamheten på att moderaternas och folkpartisternas reservation på denna punkt är utomordentligt nykter och försiktig i sina krav. När man på allvar skall ta ställning i dessa frågor och inte bara tala för galleriet, herr Wijkman, kommer de ekonomiska realiteterna in i bilden. Jag hälsar det därför med viss tillfredsställelse att dessa reservanter varit försiktiga på denna punkt; bland de tongivande i de två partierna i utskottet begriper man uppenbarligen att det här gäller stora pengar. Man torde också på den kanten vara på det klara med att de kostnadsmässigt stora problem som denna riksdag står inför på det studiesociala området avser de förbättringar som vi väl någon gång skall få till stånd av de vuxna studerandenas studiesociala situation.

Mot den bakgrunden finner jag den nyktra tonen och de ganska modesta kraven i reservationen välgörande. Den andra principiella frågan, fru talman, som jag vill ta upp är herr Svenssons i Malmö argumentering kring reservationen från vpk. I och för sig är det en utomordentligt intressant reservation med hänsyn till vad som principiellt förs fram. Det förhåller sig så att vi har två olika system för studiestödet. Vi har ett generellt system, som gäller vuxna över 20 år vare sig de studerar vid universitet, högskolor eller på annat håll — generellt i den meningen att stödet utgår oavsett vilka ekonomiska förhållanden vederbörandes föräldrar har. Vidare har vi studiemedelssystemet som i princip är ett selektivt system med en generell bas men där alla ansträngningar gjorts att markera det selektiva i systemet; det framgår också av utskottets betänkande. Vpk föreslår att man skulle slopa det selektiva stödet och göra det generella giltigt även för de omyndiga studerandena. Jag vill peka på ett par konsekvenser, som herr Svensson inte nämnde och som kanske inte är helt ointressanta.

Genom familjebostadstilläggens mycket kraftiga höjande har vi markerat det selektiva i familjepolitiken. Nu skulle man överge detta helt och hållet på studiesidan, trots att i många fall den studerandes och hans familjs situation är relativt likartad före och efter övergången från det ena systemet till det andra. Det är i och för sig något principiellt tvivelaktigt om en sådan behandling av familjerna skulle bli en konsekvens av förslagets genomförande.

Och det allra intressantaste är att de som skulle få denna höjning från 1 000 kronor till 10 000 kronor per år helt och odelat är ungdomar som kommer från överklassen och medelklassen.

Vilket jämlikhetsperspektiv har vänsterpartiet kommunisterna när de vill satsa tiotals nya miljoner i skattepengar på överklassens och medelklassens barn?

Fru talman!

Påståendena grundar sig också på kontakter, bl.a. med SFS. Att SFS för närvarande inte har socialdemokratisk majoritet skall väl inte behöva innebära att man inte skall kunna ta uppgifter som kommer från SFS lika allvarligt som man gjort tidigare. Jag tar dem alltså för vad de är. Jag grundar också min uppfattning på vad statsminister Palme har yttrat i Lund förra året, bl.a. rörande studenternas ekonomiska situation. Mina påståenden saknar alltså inte grund. Nu sade statsrådet Moberg att de här sakerna skall övervägas av familjepolitiska kommittén. Jag konstaterar då att det väl i så fall blir först i början av nästa år som vi kan få ett förslag. Det är visserligen gott och väl att ett förslag kommer, men personligen anser jag att det är för sent. Studenternas problem med sin ekonomi och med lånebeloppens storlek har vi känt till drygt ett år nu, för att inte säga ännu längre, och jag hade därför väntat mig ett förslag tidigare. Det är också det som i försiktiga ordalag tas upp i den här reservationen. Slutligen, herr statsrådet: det är inget spel för galleriet att försöka föra fram sina synpunkter och att diskutera frågor som uppenbarligen är ganska känsliga för socialdemokratin! Fröken Sandell återkommer här, men hon kan fortfarande inte reda ut exempelvis det här problemet med marginalskatter. Tror fröken Sandell att en justering av marginalskatterna på ett par, tre procentenheter förändrar helhetsbilden? Inte ett dugg! Det kan bli ett par kronor hit eller dit, men kvar står bilden av inkomsttagare i medelinkomstlägen med höga marginalskatter och som alltså vid en jämförelse mellan de båda metoderna skulle gynnas av att få dra av skuldräntorna. Detta står alldeles fast.
Fru talman! Det förhåller sig ju så, att varje förändring som man vidtar i ett system indirekt medför att något tröskelproblem aktualiseras. Dessa effekter får man naturligtvis sedan justera. Så är det också med en rad av de reformer och förändringar som ni genomfört; ni har i efterhand måst lösa vissa tröskelproblem. Det är alltså ingen kritik mot oss. Sedan gjorde statsrådet Moberg ett mycket demagogiskt utfall, där överklassens och medelklassens barn skymtade som tillhyggen. Det är bara så att praktiskt taget alla bidragssystem — i varje fall de flesta bidragssystem och stödsystem som existerar i det här samhället — är generella och icke inkomstprövade. Den kritik som herr Moberg nu riktar mot oss skulle han alltså lika väl kunna rikta mot större delen av de sociala bidragssystemen, exempelvis mot de allmänna barnbidragen. Den kritiken är över huvud taget inget argument i sammanhanget. Vad som däremot kan vara ett problem är vid vilken tidpunkt man med hänsyn till de totala tillgängliga medlen skall övergå från ett selektivt till ett generellt system. Allright, jag medger att det kan utgöra ett problem, men att på detta sätt använda det som tillhygge tycker jag inte är riktigt. Och det måste väl ändå vara — hoppas jag — herr Mobergs uppfattning att vi så småningom skall komma fram till ett generellt studielöneprincipen. I och med det försvinner ju alla tröskelresonemang tagit några steg på den riktiga vägen mot ett förverkligande av studielönsprincipen. I och med det försvinner ju alla tröskelresonemang och marginalresonemang som herr Moberg för. Om han inte vill medge att de har en begränsad tidsmässig giltighet, betyder det väl att han tänker sig att den väldiga skillnaden mellan det stöd som kan komma att lämnas till vissa kategorier på gymnasienivå och systemet för stöd på universitetsnivå skall finnas kvar. Det innebär en sorts klasskranka så som det är tänkt, det skulle alltså finnas sociala hinder för högskolerekryteringen i framtiden. Jag antar att det inte är herr Mobergs framtidsperspektiv. I vad slutligen gäller utgifterna vill jag påminna om att kammaren i går voterade igenom 177 miljoner kronor i bistånd till synnerligen tvivelaktiga regimer — något som vi kritiserade men som väl herr Moberg liksom alla andra i den socialdemokratiska gruppen lojalt röstade för. Det rörde sig den gången om en betydligt större utgift. Jag tror att det — med rätt prioriteringsresonemang — hade varit bättre att satsa de pengarna på en reform av studiemedelssystemet.
Fru talman! När ni nästa gång angriper statsministern, herr Wijkman, så håll er till fakta och inte till vinklade reportage i en del borgerliga tidningar. Det är klart att man kan tala om en framtid som ligger hur långt som helst borta i fjärran, herr Svensson i Malmö, men då är diskussionen rätt ointressant — som fröken Sandell sade i sitt inlägg. Med utgångspunkt i reservationen trodde jag att vänsterpartiet kommunisterna omedelbart ville gå över till den generella stödformen — och gör man det får man den konsekvens jag här angav. Det är verkligen inte någon demagogi, utan kalla fakta. Under senare år har vi, herr Svensson, i resursknapphetens tecken funnit oss nödsakade att i familjepolitiken i ökad omfattning satsa på selektiva åtgärder. Vi har gjort det när det gäller ungdomarna inom studiestödssystemet bl.a. därför att ungdomarnas situation — som jag sade förut — när de går från det familjepolitiska stödet till studiestödssystemet inte förändras radikalt. Jag anser det vara en principiell inkonsekvens av vänsterpartiet kommunisterna att å ena sidan stödja den selektiva familjepolitiken, och å andra sidan här kräva en radikalt annan politik gentemot ungdomarna under några år, då de ändå i stort sett befinner sig i samma familjesituation som under den tid de har familjestödet.
Fru talman! Statsrådet Moberg upprepade det som jag till väsentlig del redan har svarat på, så vi kanske i den här repliken kan uppehålla oss vid statsrådet Mobergs syn på jämlikhetspolitiken. Jag skulle vilja fråga: Är det statsrådet Mobergs avsikt att studiemedelssystemet så småningom skall utbyggas till en generell studielön? I så fall måste man se de selektiva systemen som temporära och provisoriska och som i vissa avseenden ogynnsamma och administrativt klumpiga — system som så småningom dock skall avskaffas. Jag medger, som jag sade, att man kan diskutera tidpunkten för övergången från selektivt till generellt system, men jag frågar: Är herr Moberg anhängare av studielönesystemet? Det är nämligen den verkliga jämlikhetsfrågan i sammanhanget. Socialdemokraterna hade faktiskt för 15 år sedan — såvitt jag minns från den tid då jag var med i studentrörelsen — en betydligt progressivare inriktning i dessa frågor än de fick sedan, när de mer och mer gick över på skuldsättningslinjen. Därför är den frågan intressant i dag, och det verkligt stora kriteriet på inställningen till jämlikhet är om socialdemokraterna är för en utbyggnad av studiemedelssystemet i riktning mot studielön och om socialdemokraterna är villiga att ta detta som ett led i en jämlikhetspolitik som också får långsiktiga lönepolitiska verkningar. Det handlar nämligen om detta, och skuldsättningssystemet förser bara akademikerna och de högavlönade med argument för att begära sina höga löner.
Fru talman! Herr Svensson befinner sig fortfarande i det blå. På det studiesociala området är inför 1970-talet frågan, om hur vi bättre än i dag skall ge de vuxna en chans att överleva under deltidsoch heltidsstudier, den stora jämlikhetsfråga som vi står inför att lösa.

Fru talman, ärade kammarledamöter! Jag skall bara ta upp ett par detaljer. Jag hade egentligen tänkt tiga i dag, men den omständigheten att jag på sin tid var med och skapade förslaget till det studiehjälpssystem vi nu har kanske påverkar mig att ta till orda. Jag adresserar mig i första hand till herr Wijkman. Han har tydligen suttit hemma i sin kammare ooch räknat ut att fall kan inträffa, när en höginkomsttagare — fast han bestrider att det är höginkomsttagaren han speciellt ömmar för — kan tjäna på att ta ett banklån i stället för studiemedel. Det system som här gäller är emellertid ett socialt system, vars syfte är att trygga möjligheterna för människor utan egna penningresurser att studera vid universitet och högskolor. Det är ärendet. För att verkligen skapa trygghet så att man vågar utnyttja dessa resurser har stipendiedelen och lånebeloppen förenats med en rad trygghetsregler, som redovisats här tidigare i debatten. Dessa trygghetsregler har ett innehåll långt utöver det man får fram när man sitter och räknar på räntekostnader som herr Wijkman gör. Vad herr Wijkman vill göra är att, när det passar, glömma bort hela den stora sociala digniteten i detta system för att just åt dem som är gynnade i vårt samhälle komma åt ännu mer pengar. Man bortser då ifrån de enorma behov vi har — som statsrådet Moberg nyss beskrivit — för grupper som har ett mycket bristfälligt stöd i motsvarande situationer. Det gäller de vuxna som vill studera och hela det skikt i vårt samhälle som inte fått tillnärmelsevis den skolmässiga utbildning som dessa akademiker får. Detta är ett urbota billigt sätt att diskutera vårt system, som utan varje tvekan måste anses vara ytterst kvalificerat och förmånligt. Titta på effekterna! Har vi brist på elever vid högskolor och universitet? Problemet är att bereda alla som vill in plats. Jag kan trösta herr Wijkman med att jag hört talas om personer som inte behöver dessa studiemedel men ändå tar ut dem och har sina egna pengar på banken mot högre ränta. De tar denna chans med tanke på att de kan avlida eller få så dåliga inkomster att de inte kan amortera. Då slipper de att betala igen den här skulden. Att som herr Wijkman och moderata samlingspartiet med honom köra in sig på denna detalj i vår omfattande utbildningsverksamhet är verkligen att inte alls ha fattat vad som är centralt och av betydelse för utvecklingen på detta område. Men det är naturligtvis logiskt på allt sätt för moderata samlingspartiet att föra detta resonemang. Så nästa fråga, fru talman, som gäller studielön. Den frågan diskuterades i studiesociala utredningen, när förslaget om studiemedel skapades. Det diskuterades ingående, men till sist fanns det ingen — inte ens SACO:s representant — som fann fog för att driva studielönsprincipen med hänsyn till det sociala och lönepolitiska mönster vi har på arbetsmarknaden och över huvud taget med hänsyn till den situation olika kategorier i vårt samhälle har. För egen del — jag betonar att jag inte talar med någon fullmakt — vill jag efter att ha funderat mycket på denna fråga under årens lopp deklarera att för en lönedebattör kunde det vara väldigt lockande att ha studielön, så man kunde säga: Ni kan inte alls åberopa någonting i fråga om kostnader i samband med studier när vi diskuterar lönemarknaden. För egen del hävdar jag att om någonting vore helt orimligt, så vore det att införa studielön, i varje fall en studielön som verkligen gjorde skäl för namnet. Jag skall ange några motiv härför. För det första gör dessa människor, när de går till universitet och högskolor, en investering för sin framtid — låt mig säga för att få ett bra och trivsamt jobb och tjäna mycket bättre än andra människor. Skall det inte kosta någonting när man gör en sådan spekulation — därför att det är ju en spekulation i framtida personligt välstånd, när man med nästan 100 procents säkerhet vet att man kommer att tillhöra de gynnade? Och gör man inte det får man kanske aldrig några inkomster, och då behöver man inte betala igen ett öre i det här mycket mogna sociala systemet som vi har. Det är en fråga. Den andra är att den dag vi har en lönemarknad, hyfsad på ett helt annat sätt än nu, då kan vi börja fundera på den här saken på ett annat sätt än nu, men då måste vi ta in en rad andra relevanser om vi skall visa att vi över huvud taget tänker när vi diskuterar och planerar på detta område. En av dessa frågor är — vad menar herr Wijkman på den punkten? — om vi då också skall ha samma liberala intagningsregler. När vi ger studielön är det ju endast dårar som inte utnyttjar den. Då skall väl hela svenska folket in vid universitet och högskolor, antar jag. Men så kommer vi inte att göra. Det är en snedbelastning, det är fel sätt att använda resurser, det fyller ingen funktion att arbeta så, därför att alla behöver inte lika teoretisk utbildning för att vårt samhälle skall fungera. Då tvingas vi till en hårdhänt intagningsutskiljning och en hårdhänt utgallring, som i långa stycken står i strid med de principer som hyllas så varmt — kanske inte av moderaterna, vad vet jag, men av det stora flertalet som har diskuterat dessa problem under årens lopp. Nu har man åtminstone en liten tankeställare, när man får ta några risker om än ytterst blygsamma i detta sammanhang. — Det finns andra relevanser att anföra, men jag skall inte trötta kammaren med det nu. Sedan vill jag bara säga till herr Jörn Svensson, som talade om jämlikhet i sammanhanget, att om herr Svensson har tänkt igenom innebörden av vad jag sagt nu så inser han att jag har hållit ett tal för jämlikheten. Men det är naturligt att herr Jörn Svensson har helt andra värderingar när det gäller jämlikhet än vad jag har. Han tillhör ju ett parti som stödde SACO i dess vettlösa kampanj i lönefrågan för ett par år sedan, när man begärde genomsnittliga löneoch förmånsjusteringar för 18 000 statsanställda akademiker. Då reserverade sig inte herr Jörn Svensson. Jag minns inte om han gick upp och försvarade vpk:s hållning, men han tog inte avstånd, och då blir det logiskt att han stiger upp nu också och bara öser på med krav till förmån för en grupp som tidigare — även studiemässigt — är starkt gynnad och kommer att bli det som samhällsmedborgare i kraft av sin utbildning. Slutligen: Har det ändå inget personligt värde att få denna gedigna utbildning även om inte allt skulle kunna växlas ut i hundratusenkronorsinkomster?
Fru talman! Jag hade trott att den här debatten skulle vara över nu. Jag vet inte, herr Persson, vem som använder de billiga argumenten. Jag har försökt att här diskutera studiemedlens totala belopp därför att det är en sak som angår en väldig massa unga människor, som oavsett partitillhörighet och oavsett vilken bakgrund de har ganska enstämmigt deklarerar att de har svårt att klara sig på den summa som i dag utbetalas i lån — jag har inte talat om bidragsreglerna, jag är medveten om de ekonomiska problemen med dem. Herr Persson säger också att jag kör in mig på en detalj, detta med återbetalningsreglerna. Ja, de som är låntagare uppfattar inte det som en detalj. Och tala med studiehjälpsnämnden och hör hur många hundratals samtal den får per vecka från folk som är förbryllade och förvånade över det här systemet. Jag tycker det är billig argumentationsteknik, herr Persson, att ständigt misstänkliggöra dem som anför kritik av detaljer i tekniska system såsom varande ute för att gynna höginkomsttagare. Det är inga höginkomsttagare det är frågan om att gynna. Det är vanliga människor, som tjänar vanliga inkomster i framtiden, som skall betala de här skulderna. Det är en svunnen epok som herr Yngve Persson talar om när han framställer majoriteten av akademikerna som höginkomsttagare. Vi vet att det i dag går mellan 5 000 och 6 000 akademiker arbetslösa. Och herr Persson vet lika väl som jag att i och med att vi har fått en så stor breddning av antalet intagna så kommer lönerna för akademiker att pressas. Det är alltså ganska betungande att ha de här indexlånen över sig. Det här systemet är unikt i Västeuropa. Jag tror att i dag är det bara Brasilien som tillämpar indexlån i den här världen — Brasilien som har en galopperande inflationstakt. Jag har försökt påpeka de här sakerna i ungefär ett års tid och ständigt mötts av invektiv från socialdemokrater. Jag tror inte att dagens studenter upplever det så som herr Persson beskriver det. Jag tror inte den argumentationen går hem, herr Persson.
Fru talman! Jag tror inte det lönar sig med munhuggandet vidare i dag. Jag skall kanske begränsa mig till denna enda replik även om herr Wijkman kommer igen. Herr Wijkman har inte alls fattat vad jag har talat om i dag. Jag hoppas att kammarens övriga ledamöter har förstått det bättre. Annars är jag urbota som pedagog. Herr Wijkman tar inte ställning till de stora perspektiven utan försöker allt fortfarande att gallra ut en enda liten detalj. Herr Wijkman talade om att det finns 5 000 — 6 000 arbetslösa akademiker i dag. Men risken för att på grund av arbetslöshet inte kunna betala tillbaka borde då göra att herr Wijkman omhuldade detta system, vari är inbyggt alla garantier för låntagaren om han inte klarar av sitt lån, i stället för att försöka sätta en etikett å la Brasilien över detta system. Var i världen hittar herr Wijkman ett studielånesystem mer socialt moget än det här är? Jag förmodar att när herr Wijkman var ute i Europa och träffade studenter där så hade han kunnat få besked om att de skulle vara ytterst tacksamma om de finge ett sådant här system — för så vitt de har känt till det. Att studenter har svårigheter med ekonomin är naturligt, och jag har aldrig sagt att det här är övermål. Men det finns gränser. Och hur många andra medborgare är det inte som har samma problem och som har lägre inkomster än de här grupperna. Det är ändå skattefria pengar som de tillhandahålles varje år. Men herr Wijkman ser tydligen bara ensidigt på frågan. Han har fått tag på någon som kunnat göra kraftiga skatteavdrag för räntor och sett att det blir litet knackigt. Men, herr Wijkman, ta måttet mellan den som lånar upp pengar i bank och den som aldrig betalar igen ett öre därför att han har för liten inkomst när han skall betala igen eller som avlider eller av någon annan anledning inte blir återbetalningsskyldig. Jag misstänker att vi då får en helt annan bild. Det är när man lägger allt till allt som systemets värde blir klart, och då håller inte herr Wijkmans resonemang på något sätt.
Fru talman! Bara en kort kommentar med anledning av vad herr Persson i Stockholm sade. Jag tycker att studiemedelssystemet i sina huvuddrag är ett förnuftigt system. Det är väsentligt förnuftigare än det system som i slutet av 1950-talet rekommenderades av det socialdemokratiska ungdomsförbundet och de socialdemokratiska studenterna. Det är också uppenbart att det nuvarande systemet i huvudsak är förmånligare för den enskilde studenten än vad som gällde på 1950-talet. Men på en punkt har studiemedelssystemet fått en ogynnsammare effekt än vad studiesociala utredningen egentligen kunde förutse, och det är effekten av indexregleringen i fråga om återbetalningen. Den har lett till en större skuldsättning relativt sett än vad studiesociala utredningen tänkte sig. Det särskilda ränteavdraget inom jämförelsemetoden i studiemedelssystemet är ju olyckligt utformat med hänsyn till att marginalskatterna i alla inkomstlägen har ökat så kraftigt. Jag vill här bara påminna om en diskussion som jag hade med statsrådet Moberg i höstas, där statsrådet sade att han ville positivt pröva förslag till eventuella ändringar i den här delen av studiemedelssystemet, om studiemedelsutredningen kom med ett sådant förslag. Jag hoppas att man också i dag i kammaren kan inregistrera en positiv attityd på den punkten.
Fru talman! Jag skall bryta löftet nyss. Jag trodde då att ingen ledamot utöver herr Wijkman skulle begära ordet. Till herr Molin vill jag säga, att det var skönt att höra detta resonemang. På det planet kan vi alltid diskutera. Jag är glad över att herr Molin och jag är överens om systemets principiella förträfflighet. Vad herr Moberg var inne på, nämligen jämlikheten och resurserna, väger där enormt tungt. Då befinner vi oss emellertid på rätt köl.

Fru talman! Herr Yngve Persson har här startat en ny SACO-debatt. Låt mig med anledning av vad han har kastat ur sig bara säga, att varken jag själv eller någon annan vpk:are sparade på kritiken när det gällde vissa principer i SACO:s lönepolitiska uppläggning. Jag har själv från denna kammares talarstol mot herr Perssons röst kritiserat inrättandet av nya C-lönebefattningar inom den svenska statsförvaltningen. Jag vann inget gehör hos vare sig herr Persson eller hans partivänner.

Herr Persson har en mycket säregen framtidsvy av det svenska samhället. Tydligen tänker han sig att skuldsättningssystemet och de högavlönade akademikerna skall finnas kvar för all framtid. De skall finnas där så att herr Persson ständigt kan peka på att de existerar och utgör ett problem. Herr Persson måste ständigt ha några att klaga på, när han nu så sällan klagar på kapitalisterna. Varför är det till övervägande grad överklassens och den högre medelklassens ungdomar som fortfarande dominerar högskolorna? Rimligtvis måste det bero på det studiefinansieringssystem som herr Persson indirekt gör sig till anhängare av och som huvudsakligen bygger på skuldsättning. Skuldsättningsproblemet är den stora tröskeln för den som kommer från en arbetarfamilj eller annan lågavlönad familj och som ämnar börja vid en högskola. Så länge man inte löser detta problem, gör man inte heller något genombrott när det gäller den sociala rekryteringen till högre utbildning. Hur tror man att den av herr Moberg aviserade stora jämlikhetsreformen för de vuxenstuderande skall kunna genomföras, om man för dessa studerande skall lägga upp ett system som också väsentligen bygger på skuldsättning? Dessa studerande är äldre än de som efter genomgång av det vanliga ungdomsgymnasiet går direkt till högskolorna. De har en större försörjningsbörda, kanske mindre lästräning och en rad andra sådana handikapp, som innebär att skuldsättningen kommer att trycka hårdare på dem än på de ungdomar som går den ordinarie vägen. Jag skulle också vilja fråga: Hur skall man utan en gradvis övergång till ett studielönesystem komma ifrån de nuvarande selektiva systemen? Är verkligen tanken att man skall prioritera de selektiva systemen framför de generella bidragssystemen? Tycker herr Persson det är bra att en fattig arbetarpojke eller arbetarflicka ständigt skall behöva konfronteras med högavlönade kuratorer och andra tjänstemän, som skall granska vederbörandes personliga förhållanden för att se om vederbörande är värdig den ena, andra, tredje, fjärde eller femte bidragsformen? Helt och hållet klart är att den typen av byråkratiskt system innebär ett betydligt svårare brott mot integriteten och dessutom skapar en form av motvilja hos den kategori som är föremål för dessa inte alltid särskilt sympatiska omsorger. Uppenbart är att ett generellt system härvidlag har betydande fördelar, naturligtvis när tidpunkten är mogen ekonomiskt för att övergå från selektiva till generella system. Vi har inte från kommunistisk sida någon särskilt ömsint syn på de privilegierade akademikerna. På inget sätt. Men det är ganska märkligt att erfara — efter herr Perssons anförande står det ju klart — att socialdemokratin har övergivit studielöneprincipen. Då har man också övergivit en av de starkaste sociala motivationerna för en lönepolitisk utjämning. I herr Perssons vision av samhället ingår klart och tydligt ett system där skuldsättningen fortfarande finns kvar och där alltså de privilegierade akademikerna utgör ett bestående inslag. I vår vision av det framtida samhället skymtar däremot ett system där hela den sociala och ekonomiska motivationen för högelönekategorierna har avskaffats.
Fru talman! Det var en senkommen kritik av SACO, må jag säga. Men, herr Svensson i Malmö, det fanns bara ett sätt då att utan ödeläggande händelser på arbetsmarknaden hindra SACO, och det var tvångslagen. Den ville ni inte godta. Förr fick de gå på händer. Jag skulle plädera för skuldsättningen för all framtid, sade herr Svensson, som tydligen inte hört vad jag sagt. Jag knöt an till den nuvarande lönemarknaden men pekade samtidigt på vilka problem som uppstår den dag det införs en studielön av reellt innehåll, dvs. sådan att den påverkar rekrytering, intagning osv. Herr Svensson erinrade om att rekryteringen till högre studier är förhållandevis liten från den s.k. socialgrupp 3, arbetare och lägre betalda tjänstemän. Men herr Svensson som akademiker kan väl inte vara omedveten om vad alla forskare i ämnet har klarlagt, nämligen att huvudorsakerna till den situation vi har i dag är tradition, miljö osv. Den dag vi har skapat en annan lönemarknad, den dag arbetare och lägre tjänstemän har en annan tradition i hemmen och en ny studiemiljö, har vi automatiskt en ny situation. Att därför försöka övertyga oss om att det är studiemedlens bristfällighet som hindrar arbetarbarnen att komma till universitet och högskolor är verkligen att vara okunnig om hur det hela ligger till. Sedan talade herr Svensson om integriteten. Herr Svensson är tydligen så mån om generella och generösa regler att om man därmed späder på orättvisorna så gör det honom ingenting. Herr Svensson resonerar inte som jag gör, nämligen att eftersom vi har begränsade resurser och väldigt olika möjligheter för människorna så är det sunt socialt tänkande att sätta in stöten där den bäst behövs. Herr Svenssons resonemang passar de högavlönade i samhället, de gynnade, de människor som har hög inkomst och förmögenhet som hand i handske. Även om herr Svensson klär sitt resonemang i aldrig så vackra ord om generella regler, behållen integritet osv., så blir hela uppläggningen orimlig. Så rädda om integriteten är inte människorna i dag att de inte vågar lägga fakta på bordet i sådana här sammanhang, särskilt inte ungdomar som ingen väntar sig skall vara ansvariga för sin situation på det ekonomiska och sociala området. Jag har inte övergivit tanken på studielönen. Jag vill bara att vi skall från tid till annan se alla realiteter i sammanhanget. Jag upprepar att jag har sannolikt betydligt mer än herr Svensson i Malmö angripit bristfälligheterna på lönemarknaden. Den dag man rättar till dem något så när blir jag i motsvarande grad öppen för studielönetanken — för så vitt man vågar övergå till det systemet med hänsyn till andra konsekvenser, vilket jag hoppas att man skall våga göra.
Fru talman! Det här senaste yttrandet av herr Persson i Stockholm var mycket intressant. Tvärtemot vad socialdemokraterna hävdade för ungefär 20 år sedan, när man diskuterade rekryteringsfrågorna, hävdar nu herr Persson, liksom de konservativa gjorde då, att det är inte pengarna, inte skuldsättningen, som gör att arbetarbarnen inte går till universiteten, utan det är gubevars traditionen. Dessutom vill han göra gällande att det här med arbetarbarnen och traditionen förstår han bättre än jag. Jag kan säga herr Persson att som son i ett arbetarhem vet jag att det är skuldsättningen som betyder någonting och inte någon traditionell inriktning. Det finns en lika god bildningstradition hos arbetarklassen som det finns hos medeloch överklassen. Traditionen saknas inte; det är skulderna som är det stora problemet för oss och som förföljer oss långt efter det att vi har lämnat universiteten. Jag tycker det är ganska fantastiskt när en man av Yngve Perssons resning och kaliber ställer sig upp här och säger, som ett argument mot studielönetanken, att får vi studielön, då kommer hela svenska folket rullande till universiteten. Det är den verkliga bottnen av vulgär argumentation. För det vet väl herr Persson lika väl som jag att när studielönesystemet kommer — om det gör det — är det lika självklart som i det system som verkar nu att det skall kombineras med en resultatgranskning. Och det är också självklart att inte hela svenska folket kommer rullande. Vi ser ju redan nu att en vikande arbetsmarknad för de högskoleutbildade omedelbart leder till att tillströmningen till många av de stora fakulteterna spontant minskas, så det är inget problem. Det är en vulgarisering av fullständigt enorma proportioner som herr Persson här gör sig skyldig till i en strävan att fånga billiga poäng i en viktig fråga.
Fru talman! Det som hindrade arbetarklassen förr från att studera var tradition, miljö och brist på pengar, men med det system som i dag kritiseras klaras den sista frågan enligt min bestämda uppfattning på ett utmärkt sätt. Det visas av att det finns mängder av pojkar och flickor från arbetarhem som inte har några egna resurser men som nu går fram till en akademisk examen. Det är alltså inte rimligt att framställa saken så som herr Svensson i Malmö gjorde. Herr Svensson försökte också hårdra vad jag hade sagt. Jag gjorde klart att vi inte kan utbilda hela svenska folket, i vart fall inte i vår tid, till akademikernivå. Men om man får studielön kommer folk, och då särskilt de unga, inte så gärna att vilja stå i fabrikerna, utan då vill man in vid universitet och högskolor, med allt vad det innebär. Det leder i sin tur till att vi måste ha en hårdhänt gallring, som herr Svensson är med på — det gläder mig att han inser det. Vad jag ville var bara att alla skulle förstå, att om man ger studielön får man vissa andra problem. Jag är beredd att ta konsekvenserna i så fall, men jag vet många — jag refererade andras sätt att se på frågan — som inte vill ta konsekvenserna utan föredrar att vara litet försiktiga med ersättningsfrågorna, så att man får en gallring den vägen. Jag tycker att det sista inte är särskilt progressivt, men den diskussionen får vi under alla förhållanden.